Herr talman! Låt mig först säga att jag anser inte att jag har diskuterat andra frågor när jag har påpekat att de socialistiska planekonomierna fungerar på ett sätt som är likartat en sådan här kartell. Jag tycker att det är relevant, för det är naturligtvis inom den socialistiska delen av världsekonomin som vi har den mest omfattande kartellbildningen och monopolbildningen. Det tycker jag kan vara nyttigt att påvisa som bakgrund till debatten. Jag noterar med tillfredsställelse den positiva attityd som handelsministern har till u-ländernas problem men är samtidigt litet förvånad över hans optimistiska bedömning av möjligheterna att klara problemen genom lagstiftning i varje enskilt u-land. Det är nog riktigt att det är svårt att få tänder i lagstiftningen. Även om vi sänder aldrig så många experter till Niger, Tchad och Nepal och allt vad det nu kan vara, kommer dessa länder ändå att ha vansinnigt svårt att hävda sig mot de stora multinationella bolagen, om dessa behagar bilda karteller. Vi vet nu hur litet vi känt till om sådant här under årtionden. Vilka möjligheter ett u-land har att sätta någonting emot, ens med svensk experthjälp, kan vi förstå. Det enda sättet att komma åt kartellverksamhet är naturligtvis att hemländerna för de stora multinationella företagen inför en lagstiftning som förbjuder ett företag att ingå i karteller, även om kartellen alltså inte är direkt verksam i det egna landet. Bara de länder som är säten för företagen har möjlighet att sätta kraft bakom orden. Det är klart att världen inte skulle bli bättre utan Sveriges insatser. Vi försöker i olika sammanhang efter blygsam förmåga utnyttja de möjligheter vi har att förbättra världen. Låt oss göra det även i detta fall och se till att Sverige blir något slags föredöme i kampen mot internationella karteller. Låt oss se till att vi får en fungerande lagstiftning, om den befintliga inte är tillräcklig, så att vi kan motverka att svenska företag deltar i internationella karteller som förstör världsekonomins funktionssätt.

Herr talman! Man får alltid lov att diskutera vilka alternativa system som finns. Det är därför högst legitimt att resonera om vilka alternativa system som finns i länder som inte har marknadsekonomi och se hur situationen ter sig där, för att överväga om det skulle vara en framkomlig väg för att hantera den problematik som den här interpellationen tar upp. Det är därför utomordentligt betydelsefullt att med all kraft slå fast att det socialistiska systemet är monopolism och kartellism satt i system och att detta varit synnerligen skadligt för de människor som bor i de regionerna och länderna samt att det ingalunda visat sig vara särskilt attraktivt för de länder som haft att vara i ekonomisk kontakt med det ekonomiska systemet. Carl-Henrik Hermansson frågar mig på nytt om den allmänna konkurrenslagstiftningen som är under beredning inom regeringskansliet. Han undrar huruvida de förbud mot priskarteller och marknadsdelningskarteller som föreslagits i en utredning kommer att genomföras. Låt mig på den allmänna frågan svara att remissinstanserna pekat på en del komplikationer när det gäller t.ex. marknadsdelningsförbudet. Kooperativa förbundets olika konsumtionsföreningar är t.ex. så uppbyggda att de faktiskt har vad som enligt den föreslagna lagstiftningen skulle betraktas som en regionalt bestämd marknadsdelning. En konsumförening i en region arbetar just i den regionen och inte i någon annan. Det skulle alltså enligt KF:s egen remiss vara utomordentligt invecklat om det grundläggande förhållandet där — och motsvarande gäller inom lantbrukskooperationen — skulle betraktas såsom förbjudet och att man skulle behöva gå till marknadsdomstolen för att få de dispenser som det talats om i utredningsförslaget. Man kan överväga att här gå en annan väg, nämligen att i de fall som man konstaterar ett missbruk av priskarteller och marknadsdelningskarteller ge ökade möjligheter för näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen att ingripa. I princip har jag, som till skillnad från Carl-Henrik Hermansson förespråkar en marknadsekonomi, stort intresse av att den här typen av felaktiga förfaranden kan förhindras. Jag inbillar mig ingalunda, som jag redan sagt, att det privatekonomiska ekonomiska systemet saknar svagheter, och det behövs alltså instrument för att t.ex. se till att konkurrensen kan fungera så bra som möjligt. Vad sedan gäller en anmälningsskyldighet för deltagande i internationella exportkarteller vill jag säga att det är någonting som kan övervägas. Det kan konstateras att detta är en fråga som — om jag påminner mig rätt — inte diskuterats av den utredning som för ett par år sedan lade fram ett betänkande om ny konkurrenslagstiftning. Sedan gällde det frågan — som också Pär Granstedt tog upp — om huruvida man kan ha ett förbud mot att delta i internationella karteller. Jag har flera gånger sagt att jag tror att man får den största framgången i dessa sammanhang om man kan avancera genom ett internationellt samarbete, för att konkurrenslagstiftningen i de olika länderna skall bli så bra som möjligt. Jag hyser inte, Pär Granstedt, någon överdriven optimism i fråga om att de allra svagaste u-länderna den vägen skulle kunna hantera sin situation, utan det är också därför mycket viktigt att man i de olika hemländerna internationellt ser till att man kan undvika missbruk av anbudskarteller.

Herr talman! Jag vill bara mycket kort notera att eftersom det nu verkar som om samtliga politiska partier i den svenska riksdagen är överens om att man mycket bestämt måste kämpa mot monopol och karteller, har vi utomordentligt goda förutsättningar att få en effektiv sådan kamp och en effektiv sådan lagstiftning. Jag vill ytterligare uttrycka den förhoppningen att beredningen inom departementen av de utredningsförslag som föreligger kommer att ske med utomordenlig skyndsamhet och att även prövningen av frågan om anmäl ningsskyldighet för deltagande i internationella karteller mycket snabbt kan resultera i en proposition från herr Burenstam Linder. Jag ber alltså att få uttala min tillfredsställelse över herrarnas mycket bestämda viljeyttring att ta upp kampen mot monopolen och kartellerna.
Herr talman! Jag vill ansluta mig till den positiva andan. Jag konstaterar att handelsministern har sagt att det är viktigt att man i de olika hemländerna har möjlighet att förhindra missbruk av karteller.

Jag vill hälsa det med tillfredsställelse.
Herr talman! Carl-Henrik Hermansson säger att han funnit att alla partier i Sveriges riksdag vill kämpa mot monopolism. Det förefaller mig, herr talman, som om herr Hermansson helt har missförstått sitt eget partis politik. Det partiet vill ju införa ingenting annat än monopolism satt i system inom ramen för ett socialistiskt-kommunistiskt ekonomiskt system. Det är bl.a. därför det gäller att också bekämpa de tankar som herr Hermansson har.

Herr talman! Det mesta har redan sagts i den här debatten, men jag vill ändå göra ett par påpekanden innan vi avslutar den. Jag tycker att det är värt att notera, när vi nu diskuterar den svenska konkurrenslagstiftningen, som bereds inom regeringskansliet, att den amerikanska antitrustlagstiftningen tvingat de amerikanska bolagen att lämna IEA-kartellen. Därmed har de också fått svårt att hävda sig mot kartellen på den internationella marknaden. Det är närmast de problemen som föranlett den amerikanska undersökningen av kartellen. Även den japanska konkurrenslagstiftningen förbjuder medlemskap i organisationer som IEA. Därför är de japanska företagens deltagande inte officiellt-juridiskt som det svenska deltagandet. Däremot är väl inte den lagstiftningen så effektiv, eftersom företagen ändå kan delta på andra sätt. Handelsministern har frågat: Vad gör vi om de nuvarande internationella rekommendationerna inte räcker till? Han har också uttryckt en önskan om att assistera u-länderna. När det gäller åtgärder för att komma till rätta med internationella anbudskartellers skadliga verkan i andra länder har Sverige hittills arbetat för icke bindande rekommendationer, medan många u-länder i dessa sammanhang har krävt bindande internationella överenskommelser. Mot bakgrund av att det utan tvivel är u-länderna som drabbas hårdast av kartellverksamheten tycker jag att deras krav verkar högst berättigade. Jag vill därför fråga handelsministern om hans inställning till att i fortsättningen driva kravet på bindande internationella överenskommelser mot anbudskarteller och liknande verksamhet.
Herr talman! Jag tycker att jag har gått igenom den här problematiken så grundligt som över huvud taget är möjligt. Om man finner skadliga förfaranden är det bra — det ligger i sakens natur — om man kan se till att de blir undanröjda. Jag kan inte förstå att vi skulle ha någon anledning att motsätta oss användandet av alla de möjligheter som finns i detta avseende, herr talman.

Herr talman! Kerstin Andersson i Kumla har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka återförsäljarnas skydd inom pyramidföretagen. Marknadsföringslagen har bl.a. till uppgift att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Med stöd av denna lag förbjöd marknadsdomstolen år 1973 ett företag vid vite av 2 milj .kr. att vid marknadsföring av återförsäljarrättigheter förespegla dem som förvärvar sådana rättigheter orealistiskt höga förtjänster. Efter vad jag har inhämtat har KO sedan dess fått anmälningar mot tre företag, som har bedrivit likartad marknadsföring som det nyss nämnda företaget. År 1975 utfärdade KO, med stöd av marknadsföringslagen, ett s.k. förbudsföreläggande för ett av företagen. Föreläggandet innebar ett förbud av liknande innebörd som marknadsdomstolen meddelade år 1973. KO och företagen träffade vidare år 1978 överenskommelser angående den fortsatta marknadsföringen. KO är nu av den uppfattningen att ett av dessa företag inte följer överenskommelsen. Därför har KO fört frågan vidare till marknadsdomstolen. Detta ärende har ännu inte prövats av domstolen. Av det anförda framgår att vissa ingripanden på det här området kan göras med stöd av marknadsföringslagen. Några åtgärder från min sida är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag framställt interpellationen är att många människor från vitt skilda orter i landet känner sig lurade och bedragna i sina kontakter meds.k. pyramidföretag och därför vänt sig till konsumentvägledarna i sina resp. hemkommuner för att få hjälp att få tillbaka satsade pengar. Det är människor som på grund av att de blivit förespeglade stora inkomster på sina insatser satsat pengar, alltifrån några hundralappar till upp emot 9 000 kr. När de sedan upptäckt att det inte var så enkelt, vare sig att sälja de varor som tillhandahölls eller att skaffa fram nya försäljare, vilket ingick i åtagandet till det aktuella företaget, så har de sagt upp sitt försäljarengagemang. Trots att de gjort detta inom den föreskrivna tiden — den finns angiven i ett skriftligt avtal mellan parterna — har ingen mig veterligt fått några pengar tillbaka. Antingen har det varit omöjligt att få tag på ansvariga personer, trots många försök både skriftligt och via telefon, eller också har företaget svarat: Visst, det skall vi ordna. Men sedan har ingenting hänt. Ju mer fakta och upplysningar som har kommit till konsumentvägledarnas kännedom när de litet mera ingående har börjat granska de berörda pyramidföretagens, som jag bedömer det, tvivelaktiga verksamhet, desto mer bekymrade har de blivit. De har ställt frågan: Har de människor som utsatts för denna manipulering — jag tror inte det är för starkt att använda det ordet — ingen rättstrygghet? Under hösten har dess.k. pyramidspelen blivit mycket omdiskuterade, och de bedömdes av en åklagare här i Stockholm som klart lagvidriga. Pyramidföretagen, som vi nu diskuterar, bygger i princip på samma idé. Visserligen ingår försäljning av vissa varor, men det viktigaste är att värva nya medlemmar till organisationen, medlemmar som i sin tur skall värva nya medlemmar för att det i slutändan skall klirra i kassakistan hos någon i toppen på företaget. Pyramidföretagen uppmärksammades i Sverige första gången i samband med det mål i marknadsdomstolen som handelsministern refererar till i sitt svar. Flera andra företag med i stort sett samma organisation fick sin marknadsföring granskad av konsumentombudsmannen under de närmaste åren efter marknadsdomstolsbeslutet 1973. Bl. a. gällde det ett företag som jag här vill kalla X. Efter en omfattande korrespondens med företaget, där man inte lyckades komma överens, anmälde KO företaget till marknadsdomstolen. Företaget gick då med på kravet att förespeglandet av ”orealistiska förtjänstmöjligheter” inte skulle upprepas. KO drog tillbaka sin anmälan. År 1976 utfärdade KO ett förbudsföreläggande, som innebar förbud för företaget vid vite av 50 000 kr. att överdriva möjligheterna att tjäna pengar. Detta föreläggande godkändes av företaget. 1977 inkom nya anmälningar till KO angående samma företag. KO Nr 49 utfärdade ett nytt förbudsföreläggande samt preciserade ett antal krav som måste uppfyllas. I februari 1978 gick nämnda företag med på KO:s begäran och accepterade i princip alla villkor som KO hade ställt. Samma år behandlade KO ytterligare ett antal ärenden angående pyramidföretag, som likaledes hade anmälts för utlovande av orimligt stora förtjänster för återförsäljarna. Överenskommelser träffades relativt snabbt under 1978 med dessa företag enligt samma modell som uppgörelsen med företag X. På det viset grundades en praxis när det gäller pyramidföretag. Ett av de företag som gick med på KO-kraven har sedan 1978 så att säga ”försvunnit” från marknaden två gånger men återuppstått under nytt namn, nu senast under hösten under ett tredje namn. Samma personer har funnits i ledningen för dessa tre företag. Enligt uppgifter från konsumentverket har efter 1978 ytterligare ett antal anmälningar mot pyramidföretag kommit in. Även i de fallen har förhandlingar skett och överenskommelser träffats. Tett fall är emellertid talan på gång i marknadsdomstolen. Detta sägs också av handelsministern. Det är intressant att konstatera att det gäller just företaget X, som flera gånger tidigare varit föremål för åtgärder från KO:s och konsumentverkets sida. Återigen gäller det förespeglande av orealistiska förtjänster under ett värvningsmöte för återförsäljare. Just den verksamheten pågår fortfarande inom andra pyramidföretag, och enligt uppgifter som nu kommer in till konsumentvägledare i flera kommuner verkar den också att sprida sig alltmer och öka i omfattning. De slutsatser som det finns anledning att dra är att förtjänsterna för företagen till största delen beror på att man använder just förespeglandet av stora förtjänster, trots den överenskommelse som är gjord och som något eller några av de här företagen dessutom gjort flera gånger. Handelsministern avslutar sitt svar med att säga att vissa ingripanden på det här området kan göras med stöd av marknadsföringslagen. Vilka ingripanden? Hittills har företagen inte brytt sig om att följa träffade överenskommelser. Jag anser att man mot bakgrund av det jag här har sagt klart kan konstatera att de medel som står till myndigheternas förfogande i dag inte är tillräckliga för att få stopp på det här slaget av verksamhet. Jag anser också att någonting måste göras för att förbättra skyddet för återförsäljarna. Vi har i dag i Sverige en bra konsumentlagstiftning, en lagstiftning som skyddar konsumenten i de allra flesta situationer. För att ta några exempel: vi har ångerköp, bytesrätt och reklamationsrätt. Vi har också reglerade anställningsförhållanden för att skydda människor i arbetslivet. Men för de människor som kommer i beröring med pyramidföretagen och som förutom att de satsar tid och arbete också satsar pengar finns ingen trygghet reglerad i lag. 429 Hur fungerar då den här verksamheten? I stort sett förvånansvärt lika mellan de olika företagen. Någon från företaget ringer upp, sätter in en annons om deltidsarbete eller tar helt enkelt kontakt på gatan. Men företagen tar noga reda på vissa saker hos dem som visar sig intresserade, t.ex. ålder, utbildning och inkomster. Det är, i de fall jag har kommit i kontakt med, unga, trevliga, skötsamma människor som företagen lockar till sina möten. De ungdomar som man från företagens sida godkänner har oftast dålig utbildning, låga inkomster och bristande erfarenheter — allt enligt flera konsumentvägledares bedömning. Inbjudan till s.k. bildningsmöten eller hempartyn är hemlighetsfull. Företagens representant säger: ”Jag har bra varor som skall passa till dig. Vill du tjäna mycket pengar? En fin affär är på gång.” Man kommer till de här mötena som konsument, men går därifrån som försäljare, en försäljare som blivit förespeglad mycket goda förtjänstmöjligheter, både som försäljare och som värvare av nya medlemmar. För att inga missförstånd skall uppstå angående tidsaspekten, vill jag påpeka att detta pågår nu och har pågått under hela 1980. Det är ganska vanligt att man för varje person man lyckats värva får en summa pengar, vanligtvis mellan 2 000 och 3 000 kr. Men för att komma in som försäljare måste man köpa ett varulager. Det rör sig om en investeringskostnad på i många fall 5 000 till 6 000 kr. I reglerna för det här företagen står också att man skall betala för den utbildning företaget ger. Den kostnaden har uppgetts kunna vara ungefär 3 000 kr. Det är alltså fråga om ganska mycket pengar. Ofta rör det sig om ungdomar som inte har den ekonomi bakom sig som behövs för dessa insatser. De blir då uppmanade att låna pengar. Några har lyckats låna i bank, andra privat. Men resultatet har i de flesta fall blivit att man har upptäckt att det var betydligt svårare än man hade trott, både att skaffa nya försäljare och att sälja en — vilket många har verifierat — dålig produkt till oskäliga priser. Man har då försökt att säga upp sitt engagemang. Enligt den överenskommelse som finns med konsumentverket och som också är ett skriftligt avtal mellan parterna, är man skyddad om man säger upp detta avtal inom en viss tid. Men många har i det läget fått den mycket dyrköpta erfarenheten att det är utomordentligt svårt att få kontakt med företaget. Det har jag redan tidigare nämnt i inledningen av mitt anförande. Företaget svarar inte på brev eller i telefon. Det har dock faktiskt hänt att försäljare några gånger fått kontakt med ansvarig person på företaget. Svaret har då blivit: Visst det skall vi ordna. Ingenting har emellertid hänt, och det är idet läget som man har vänt sig till konsumentvägledarna med hopp om att få hjälp. Från mitt hemlän, som ju inte är så stort, känner jag till ett företag där nio personer som satsat mellan 8 000 och 9 000 kr. inte har lyckats få några pengar tillbaka. Detta företag har nu självt begärt sig i konkurs och meddelar genom advokat att det ej kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden. Det är detta företag som nu under hösten har återuppstått med nytt namn och som Nr 49 | jag redan tidigare har nämnt. Det är viktigt att lägga märke till att man i handelsregistret kan spåra samma namn i ledningen för samtliga tre företag. Andra företag har begärt sig själva i likvidation. Man kan inte undgå att tro att det är så företagen går till väga, när de har fått ut så stort ekonomiskt vederlag som möjligt ur verksamheten. Att det är en mängd andra människor som kommer i kläm tycks de inte ha något som helst samvete för. Jag är övertygad om att de flesta som gått in i denna verksamhet har trott att det som hänt dem egentligen inte får hända, för de har vant sig vid att trygghetslagstiftningen fungerar väl och täcker in det mesta av den problematik som man kan tänkas möta. Mig veterligt går det inte att förbjuda den här sortens företag att verka, men man måste kunna skydda människorna som kommer i kontakt med dem. Det är det minsta krav man kan ställa, att även dessa människor får uppleva rättstrygghet. Det finns i Danmark en lagstiftning och en överenskommelse som egentligen är ganska likalydande dem vi har i Sverige, men erfarenheten i Danmark visar att pyramidföretagens verksamhet minskar och att flera av företagen sätter sig själva i konkurs eller likvidation, precis som de gör här i Sverige. Skillnaden verkar bara vara att de som ”försvinner” i Danmark dyker upp i Sverige, men med samma namn i ledningen som i Danmark. Jag tycker det finns anledning att fundera över varför det fungerar bättre att driva pyramidföretag i Sverige. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört tycker jag att det finns mycket starka skäl som talar för att handelsministern måste ta initiativ för att ingående syna de här företagens verksamhet i sömmarna. Jag menar också att handelsministern måste ta initiativ för att stärka återförsäljarnas ställning.
Herr talman! Det förekommer inom marknadsföringsområdet en del missbruk, och det är därför det finns en lag som försöker stävja sådant missbruk. Det är alltså denna lag, marknadsföringslagen, som har tillämpats i marknadsdomstolen i en omgång vad gäller ett s.k. pyramidföretag. Man ålade då, som jag sade i mitt interpellationssvar, företaget att vid högt vite upphöra med sådana förfaranden som man tyckte var felaktiga. Sedan har konsumentombudsmannen träffat överenskommelser med några andra företag som är uppbyggda på motsvarande sätt. Det är överenskommelser om hur företagen skall förfara för att det inte skall bli till skada för återförsäljare och konsumenter. Om jag har förstått det rätt, är det alltså ett av dessa företag som KO anser inte följer denna överenskommelse. Då kan man ta nästa steg, nämligen att gå till marknadsdomstolen. Om marknadsdomstolen följer KO:s uppfattning — det skall jag inte kommentera, för det vore felaktigt när det gäller ett aktuellt rättsfall — och finner att det är fråga om ett tokigt förfarande, så kan 51 den utdöma ett vite. Det är klart att företaget då kommer i en annan situation än det var i efter det att överenskommelsen med KO hade träffats. Herr talman! Enligt vad jag har inhämtat uppfattar KO inte den här marknadsföringsmetoden som problemfylld i alla avseenden. Tvärtom gäller det bara ett företag. Dessutom har man inom ämbetet inte uppfattningen att de s.k. pyramidföretagen är en företeelse som sprider sig.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga att man inte kan bortse från att det — enligt de uppgifter jag har fått från KO — sedan 1973 har träffats upprepade överenskommelser eller avtal som företagen uppenbarligen inte följer. Den föredragning jag har gjort av de olika åtgärder som KO förelagt företagen, tycker jag visar att företagen kan hålla på så länge bara den här överenskommelsen finns. Att KO inte känner till mer än ett företag är väldigt underligt. Efter det att jag framställde interpellationen har jag fått ganska många samtal från konsumentvägledare som har talat om att de har anmält flera av de här företagens verksamhet till KO. Att inte handelsministern över huvud taget berör frågan om att flera av de här företagen så att säga försvinner för att återuppstå i ny skepnad kan jag i och för sig förstå, för frågor om konkurs och likvidation ligger ju inte under handelsdepartementet utan i stället under justitiedepartementet. Men jag tycker att båda dessa frågor hör samman med den verksamhet som pyramidföretagen bedriver, och efter alla de påpekanden och uppgifter jag har fått är det här som jag ser det så pass allvarligt att man inom handelsoch justitiedepartementen borde kunna talas vid och försöka komma till rätta med de här frågorna. Självfallet vet jag att regeringsbröderna inte är speciellt ense när det gäller de flesta frågor, men cheferna i de här båda departementen är ju partibröder, och då borde det inte vara vattentäta skott mellan departementen, utan man skulle kunna resonera om detta. Jag tycker att det är enormt viktigt att man för de enskilda människornas räkning går till botten med dessa frågor och synar företagen litet närmare i sömmarna. I Danmark har man upplevt detta som ett stort problem, och i England har man uppmärksammat det på grund av att återförsäljarnas ekonomiska åtaganden har lett till stora familjetragedier. Där har man stiftat en lag som anger hur pyramidföretagen får bedriva sin verksamhet. Jag tycker att det borde vara angeläget även för vår handelsminister att se litet närmare på den här problematiken och ta tag i den.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig vad jag ämnar göra för att vända den mycket negativa utvecklingen inom jordbruksnäringen i Norrbot Mellan mitten av 1950-talet och mitten av 1970-talet gick jordbruket i Norrbottens län starkt tillbaka. Åkerarealen halverades. Koantalet minskade från ca 40 000 år 1955 till ca 15 000 år 1975. Utvecklingen inom länet har inte varit enhetlig. I stora delar av inlandet har jordbruket nästan helt n Om jordbruksupphört. näringen i Norr Sedan mitten av 1970-talet har dock tillbakagången stoppats, och vad bottens län gäller t.ex. mjölkproduktionen har den förbytts i en ökning. Den utvecklingen är en följd av besluten om en ny inriktning på jordbruksoch regionalpolitiken och de insatser i form av investeringsstöd m.m. som gjorts i samband därmed. Det senaste året har vissa jordbrukare som nyligen startat eller som gjort större investeringar fått stora ekonomiska problem. Orsakerna härtill är flera. En av dem är de ökade räntekostnaderna. Andra orsaker är låg avkastning i företagen till följd av bl.a. skördeskador och inkörningsproblem i samband med större investeringar. På regeringens uppdrag har lantbruksstyrelsen lämnat vissa förslag till åtgärder för att lösa problemen. Exempel på åtgärder som redan nu har satts in är kreditgarantier för driftslån till kreditsanering, eftergift av lån i samband med ackord och ökad rådgivning. Vidare föreslogs ett särskilt räntestöd som senare blev en del av överenskommelsen mellan statens jordbruksnämnd och dess konsumentdelegation samt lantbrukarnas förhandlingsdelegation om prisregleringen av jordbruksprodukter. Överenskommelsen, som också godkändes av regeringen, innebär bl.a. generella prishöjningar och att 40 milj.kr. av det belopp som skulle tillföras jordbruket avsattes som tillfälligt räntestöd inom jordbruket. Denna stödgivning pågår. fr.o.m. den 1 juli i år har också prisstödet till jordbruket i norra Sverige höjts. Sammantaget har mjölkpriset i Norrbottens län därmed kunnat höjas med ca 15 2. Årets prisökningar liksom en förhållandevis god skörd i Norrbotten har förbättrat den ekonomiska situationen för många jordbrukare. De jordbrukare som fortfarande har akuta problem kan i de flesta fall få stöd av lantbruksnämnden för att klara situationen. Behovet av ytterligare åtgärder för att stärka jordbruket i norra Sverige får övervägas av den utredning som riksdagen har begärt i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det långa svaret på min fråga, som jag ställde den 19 november. Det är på onsdag fyra veckor sedan. I sitt svar presenterade jordbruksministern bl.a. utredningar. Det kan vara bra. Bara det inte blir så med ytterligare bidrag till utredningsfloran att medan gräset växer, dör kon. Bakgrunden till min fråga är den akuta krisen för nyetablerade jordbruk. Det sägs att ett tjugotal unga bönder i Norrbotten i dag står inför konkurs. Det kan vara fler, för i ett tal i Skåne har jordbruksministern enligt jordbrukets eget organ Land sagt: ”Hundratals bönder i norr hotas av 53 konkurs.” I ett annat sammanhang har han sagt att regeringen ingenting kan göra för de redan krisdrabbade. Detta är den värsta krisen i jordbrukets moderna historia, allt medan bondeförbundets efterföljare, centerpartiet, besätter såväl statsministerposten som jordbruksministerposten. När det gäller av konkurs hotade jordbruk rör det sig främst om unga lantbrukare, som byggt upp sina företag under de senaste tre fyra åren genom miljoninvesteringar i tungt maskinjordbruk på odränerade marker. En initierad person uppger att det inte är någon överdrift att tala om ett tjugotal jordbrukare. Men hur många är det egentligen? Toppen av ett isberg har kommit upp, sägs det. Och isberget visar bara en tiondel av sin volym. Det var därför Titanic gick under. Villkoren var helt andra på den låga räntans tid för 4-5 år sedan. Man frågar sig: Är det verkligen nu så illa ställt i vårt samhälle att man medvetet eller omedvetet förespeglar unga människor en framtid inom modernäringen för att sedan genom låt-gå-politik och enorma räntehöjningar rycka undan grundvalarna för nyetablerade jordbruk? Det rör sig om 30 000-40 000 kr. per år i ökade räntekostnader. Man kan verkligen fråga sig vad man har för solidaritetsbegrepp inom den s.k. centerrörelsen. De unga, i den mån de tillhör nyssnämnda rörelse, kan inte sjunga med de gamla. Solidariteten människor emellan måste omfatta mer än en generation. Är det inte fel att förespegla ungdomar i Norrbotten en framtid i jordbruksnäringen, när det bara på något år visar sig ohållbart? Jag vill fråga jordbruksministern vem som egentligen bär ansvaret för det här, bl.a. detta att man inte upprättar tillförlitligare kalkyler för företag som ändå är i miljonklassen.

Herr talman! Jag tycker nog att Kerstin Nilsson i sitt svar målar en bild som jag inte känner igen. Hon gör den svartare än vad den i verkligheten är. När hon säger att det inte får bli så, att medan gräset växer, dör kon, håller jag med om det. Det var tyvärr vad som hände under tiden 1955-1975, när 25 000 kor försvann ifrån Norrbottens län. Då var situationen mycket besvärligare. Det är ingen som i dag förespeglar en ung människa som vill starta som lantbrukare en bekymmersfri och problemfri framtid som bonde, tvärtom. De som börjar vet mycket väl vad de ger sig in på. Lantbruksnämnderna utför ett noggrant och kvalificerat arbete. Men det är självklart att det i en ekonomisk situation då ränteläget helt plötsligt förändras inte längre är möjligt att så att säga arbeta in det här, att rationalisera och att av egen kraft få in de ytterligare pengar som behövs. Och då har den här situationen uppstått. Solidariteten finns. Solidariteten mellan jordbrukarna från söder till norr har inneburit att jordbrukarna har avstått från 40 milj.kr., som nu används som räntestöd till de mest drabbade yrkeskollegerna. Det tycker jag är ett utmärkt exempel på god solidaritet.
Herr talman! Jag vill ifrågasätta uppgifterna i jordbruksministerns senaste replik om de bedömningar som gjorts när man har kalkylerat för dessa jordbruk. I sitt svar nämnde jordbruksministern även s.k. ackordsuppgörelser. Hur bedömer jordbruksministern förutsättningarna för sådana ackordsuppgörelser om exempelvis någon av långivarna eller kreditgivarna inte vill gå med på en sådan uppgörelse? Jordbruksministern har uppdragit åt lantbruksstyrelsen att utreda torrläggning av jordbruksmarken i Norrbottens kustland. Med kustland förstås en fem mil bred landremsa från havet räknat. Många nystartade jordbruk finns också i inlandet. Då det brådskar med torrläggning och dränering vill jag fråga jordbruksministern: När väntas lantbruksstyrelsens utredning och förslag om torrläggning av jordbruksmark i Norrbottens kustland kunna föreligga och realiseras?
Herr talman! Om man inte kan komma överens om ett ackordsförfarande, då blir det naturligtvis inte ett ackord. Jag kan inte säga hur det ser ut i de många enskilda fallen. När det gäller det uppdrag som lantbruksstyrelsen har fått i fråga om torrläggning av jordbruksmarken i Norrbottens kustland, vill jag säga att regeringen har givit lantbruksstyrelsen detta uppdrag därför att det har varit en så enhällig och kompakt opinion just i Norrbotten för att det här förslaget skall komma till utförande. Det uppdrag som det nu rör sig om borde lantbruksstyrelsen kunna redovisa på något år. Om man helt skall genomföra denna stora torrläggning, tar detta många år.
Herr talman! För den socialdemokratiska jordbrukspolitiken har det under decennier funnits två övergripande mål, nämligen att vi skall få livsmedel till låga priser och att de i jordbruket verksamma skall tillförsäkras inkomster motsvarande industriarbetarnas. Räntehöjningarna är i detta sammanhang bara en av bovarna i dramat. Man har bedrivit rådgivning om enorma investeringar, som jordbrukarna inte kan bära. Genomsnittligt i landet har nyetablerade jordbrukare en skuldbörda på 90 26, och många har skulder på 100 96. För enskilda jordbrukare i Tornedalen och Norrbotten som man talar med rör det sig om ökade räntekostnader på 30 000-40 000 kr. per år, ibland upp till 80000 kr. Det händer att man jämför den summan med vad en nyetablerad bonde har i årsinkomst. Och så kommer kommentaren: Om det inte vore den fäderneärvda gården, så skulle man ge upp.
Herr talman! Låt mig till slut säga i den här ordväxlingen, att jag välkomnar den hjälp som jag nu förstår att jag kommer att få av bl.a. Kerstin Nilsson, när vi efter jul och under våren skall fatta många för jordbruket viktiga beslut. Jag uppskattar verkligen att jag får den hjälpen.
Herr talman! När nya jordbruk kommit till, har det tyvärr ofta medfört att man tagit sämre marker i bruk. Vattenavrinning, täckdikning och kalkning innebär numera mycket dyra projekt för nyetablerade. Dylika projekt kräver ofta samverkan och har inte tillräckligt beaktats vid beräkningar och kalkyler som nya jordbrukare skall ha hjälp med. De nyetablerade jordbruken bör få hypotekslån, som tidigare under socialdemokratisk tid. Vidare bör vattenavrinningsprojekt genomföras, gärna som beredskapsarbete.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidtaga med anledning av de svåra miljöskador som drabbat Laholmsbukten och eventuellt även andra delar av västkusten. Lars Svensson har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att kompensera fiskarna för deras inkomstbortfall och om jag kommer att ställa resurser till förfogande för att klara erforderliga undersökningar. Jag vill först understryka att jag ser allvarligt på situationen i Laholmsbukten. En omfattande algblomning, med åtföljande syrgasbrist i bottenvattnet och skador på bottenlevande djur och fiskar, av det slag som inträffat i det aktuella området pekar på en obalans och störning i ekosystemet som är oroande. Att yrkesfiskarna i området drabbas ökar allvaret i det inträffade. Det är därför angeläget att orsakerna till algblomningen och de inträffade skadorna närmare klarläggs. Enligt vad jag erfarit har en rad undersökningar redan genomförts inom detta område. Ytterligare undersökningar pågår i samarbete mellan berörda länsstyrelser, naturvårdsverket och fiskeristyrelsen. Länsstyrelsen i Hallands län har nu tillsatt en styrgrupp som bl.a. skall svara för samordningen av de fortsatta undersökningarna. Jag utgår från att berörda myndigheter och andra intressenter kan ställa erforderliga resurser till förfogande för att genomföra de ytterligare undersökningar som behövs. Jag räknar vidare med att man relativt snart kan redovisa resultaten från undersökningarna samt förslag till åtgärder. Beträffande frågan om kompensation till fiskarna för inkomstbortfall vill jag nämna att det inte finns någon ersättningsform som särskilt tar sikte på förluster av det här slaget. Jag kommer även i fortsättningen att noggrant följa utvecklingen i området.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

Nordiska jordbruksforskares förening presenterade i augusti 1976 i Båstad en undersökning som visade att drygt hundratalet jordbruk inom Stensåns s.k. nederbördsområde bidrog med stora kväveutsläpp i ån. I strandzonen utanför Båstad och söder om Stensåns mynning har uppmätts anmärkningsvärt höga koncentrationer av nitrat och nitrit. Forskarna bedömde redan då algkoncentrationen som ett av de värsta miljöproblemen över huvud taget i Sverige. Vad som nu förvärrat situationen är sensommarens och höstens upptäckter av kraftiga växtplanktonblomningar i framför allt Laholmsbukten men även i Öresund och Gullmarsfjorden. En viss förekomst av växtplankton har inte ansetts särskilt anmärkningsvärd då det gäller instängda havsområden som t.ex. Gullmarsfjorden. Betydligt allvarligare betraktar däremot forskarna koncentrationen av så väldiga mängder växtplankton som det nu är fråga om i mera öppna havsområden som t.ex. Laholmsbukten. Det rör sig helt enkelt om en mycket stor biomassa som, om den inte förs vidare i näringskedjan, kommer att tära kraftigt på vattnets syreförråd när organismerna dör. Redan nu kan man slå fast att bottenfaunan är hotad inom mycket stora områden. Inom en yta av minst 135 kvadratkilometer i Laholmsbukten var bottenvattnets syrehalt mindre än 3 mg/l. Fisk kan inte leva vid så låga syrgaskoncentrationer. Den typ av växtplanktonblomningar som alltså upptäckts på västkusten anses klart skadliga för den marina miljön. De kan inte bara leda till syrebrist. Det är också väl känt att s.k. dinoflagellater producerar giftämnen som angriper både fisk, skaldjur och t.o.m. människor. Exakt samma arter och samma koncentrationer av växtplankton som konstaterats i bl.a. Laholmsbukten förekom 1976 på USA:s östkust. Inom ett område på 14 000 kvadratkilometer försvann syret och orsakade fiskoch skaldjursdöd. Kostnaderna för denna katastrof har beräknats till mer än 200 miljoner svenska kronor. Man räknar med att det tar mellan fyra och fem år innan det drabbade området återhämtat sig efter katastrofen. Det råder alltså inget tvivel om att vi måste ta de stigande hoten mot den svenska havsmiljön på allra största allvar. Eftersom bl.a. Laholmsbukten klassas som riksintresse kan vi inte låta lokala och regionala myndigheter ensamma bära bördorna av de insatser som nu blir nödvändiga. Men jordbruksministern nämnde ingenting om jordbrukets roll i sammanhanget. Det tycker jag är en brist i svaret. Jag vill därför nu fråga jordbruksministern om han är beredd att närmare granska också jordbrukets ansvar för de uppkomna miljöskadorna.

Herr talman! Jag får först tacka jordbruksministern för svaret, men det är kanske i tunnaste laget. Först vill jag konstatera — precis som Bengt Silfverstrand — att det här inte är någon ny fråga. Redan 1976-1978 gjordes det en undersökning av Laholmsbukten. Länsstyrelsen avgav 1978 en rapport om undersökningen och lämnade förslag om fortsatta utredningar. Såsom skäl för detta fanns angivet bl.a. att länsstyrelsen i Halland redan tidigare i samband med utredningen Hushållning med mark och vatten 2 beträffande Laholmsbukten påvisade att det är angeläget att länsstyrelserna utarbetar åtgärdsprogram för långsiktig hushållning med havets resurser. Man konstaterade således redan vid den tidpunkten att det fanns risker och att man borde vidta åtgärder. Jordbruksministern svarar att han utgår från att berörda myndigheter och andra intressenter kan ställa erforderliga resurser till förfogande för att man skall kunna genomföra de ytterligare undersökningar som behövs. Enligt en tidningsuppgift meddelar Rutger Rosenberg på fiskeristyrelsen att de förberedande undersökningar som behöver göras ”kan vara klara inom två tilltre år om vi får tillräckligt med pengar. Men jag hyser inget hopp om att vi kommer att få det och därmed tror jag inte vi kommer att kunna lösa problemet.” Jordbruksministern har inte sagt någonting om att han tänker medverka till att ge resurser från staten. Ifall man inte gör det, tror jag att det kommer att bli mycket stora svårigheter att genomföra den här undersökningen. Och det har, som har framhållits i frågan, betydelse både för fiskarna och för fritidsfolket. Laholmsbukten är ett av de områden som frekventeras mycket starkt, och vattenföroreningarna kan på sikt få betydelse även för badlivet. När det sedan gäller frågan om kompensationen till fiskare säger jordbruksministern: ”Beträffande frågan om kompensation till fiskarna för inkomstbortfall vill jag nämna att det inte finns någon ersättningsform som särskilt tar sikte på förluster av det här slaget.” Det kände jag mycket väl till; det påpekade landshövdingen i samband med det krismöte som jordbruksministern hänvisar till. Han sade där att Nr 49 yrkesfiskarna inte har någon motsvarighet till jordbrukets skördeskadeförsäkring men att han för sin del var beredd att följa upp frågan och diskutera den med jordbruksdepartementet. Jag tycker detta är väsentligt, eftersom de skador som har drabbat Laholmsbukten också har inneburit att fiskare inom det området — och de är inte bara boende i Halland, utan där finns även fiskare från Skåne och från Göteborg — drabbas av förluster. Visserligen vet vi inte storleken på förlusterna, men jag förutsätter att jordbruksministern vidtar någon åtgärd.
Herr talman! Får jag till Bengt Silfverstrand säga att de hydrologiska förhållandena i Laholmsbukten är komplicerade. Genom väder, vind och ström påverkas området såväl av genom Öresund utströmmande Östersjövatten som av Skagerackoch Kattegattvatten. Det är därför svårt att direkt peka på den faktor som förorsakat de nu aktuella problemen. Men det är inte uteslutet att utsläppen av närsalter i Öresund och i södra Kattegatt spelat en viktig roll i sammanhanget. Och de undersökningar som nu satts i gång eller som planeras skall ge underlag för en bedömning av behovet att exempelvis ytterligare minska utsläppen av närsalter i området. Självfallet kommer jordbruket och jordbrukets utsläpp av olika salter att granskas också vid den bedömningen. Det kan mycket väl vara så att den stora nederbörd som förekommit i det här området under 1980 har gjort att åkerjorden lakats ur mer än normalt. Det kan vara en bidragande orsak. Men det vet vi inte i dag, och därför måste vi göra dessa undersökningar klara. I de undersökningar som nu görs medverkar en rad statliga myndigheter. Det är alltså till största delen fråga om statliga pengar.
Herr talman! Industrins och kommunernas miljöförorenade utsläpp har under mycket lång tid varit föremål för en intensiv debatt. Det är bra — den har som bekant lett fram till konkreta resultat. Sverige torde vara ett föregångsland när det gäller miljöinvesteringar i kommuner och näringsliv. Den kritiska granskningen av industrins och kommunernas handhavande av miljöfrågorna måste fortsätta. Men vi kan väl konstatera att industrins miljöfarlighet ibland på ett något snedvridet sätt fått dominera debatten, medan jordoch skogsbruk i stor utsträckning i skymundan fått fortsätta med miljöfarlig verksamhet, som på sikt kan få nog så allvarliga följder. Det finns här redan ett ganska digert utredningsmaterial, i vilket man drar rätt bestämda slutsatser. Jag kan som exempel för jordbruksministern nämna de undersökningar som gjordes 1976-1978 i Laholmsbukten. Där konstaterade man att Stensåns flodområde till ca 25 96 består av jordbruksmark. Jordbrukets påverkan avspeglas tydligt genom den höga koncentrationen av kväve i åvattnet och stor arealförlust på grund av kväve i Stensåns flodområde. 59 Som en följd av den undersökning som jag hänvisade till och som Nordiska jordbruksforskares förening utfört ålade man 160 lantbruk i Stensåns närhet att sluta upp med övergödsling. Därför är det väldigt viktigt att man nu är beredd att fortsätta den här granskningen och att jordbruksdepartementet kanske visar litet större intresse för saken. Jag vill också fråga jordbruksministern om det inom den utredning som nu sysslar med undersökningar av kemikalier i jordoch skogsbruket finns utrymme för att ytterligare titta på dessa frågor eller om utredningen behöver tilläggsdirektiv. Är i så fall jordbruksministern beredd att utfärda sådana tilläggsdirektiv?
Herr talman! På frågan om resurser ställts till utredningens förfogande svarade jordbruksministern nu att det ingår statliga organ i detta arbete. Jag vill då komplettera med att fråga om man nu kommer att ge sådana resurser att dessa organ verkligen kan göra denna utredning, som är väsentlig för att man även i framtiden skall kunna få fram det underlag som behövs för att motverka att någonting sådant här upprepas. Det är allvarligt, och det har också jordbruksministern framhållit i sitt svar. Det är så pass allvarligt att man skyndsamt måste sätta i gång den här utredningen och hjälpa styrgruppen i Hallands län så att den klarar dessa problem. När det gäller bidraget till fiskarna vet jag att det är en enkät på gång bland de fiskare som använt sig av dessa vatten. Om det skulle visa sig att förlusterna är av den storleksordning som man nu befarar, är då jordbruksministern villig att använda katastrofmedel för att stötta denna yrkesgrupp som redan i normala fall har det svårt och som nu får det särskilt besvärligt på grund av det som inträffat i Laholmsbukten?
Herr talman! Jag tycker att Bengt Silfverstrand slår in öppna dörrar. Utredningarna och samordningen kommer till stånd — det har jag sagt i svaret. Jag hoppas att det inte är så, som man kunde uppfatta det, att Bengt Silfverstrand står i riksdagens kammare och anklagar skogsbruket och jordbruket för att bedriva miljöfarlig verksamhet och att man alltså går vid sidan av miljöskyddslagen. Så får det inte vara, och så är det inte. Jordbruket är också underkastat de miljölagar vi har, och de verksamheter man i dag bedriver inom jordbruket är tillåtna. En helt annan sak är diskussionen om att det vid vissa undersökningar befarats att man skall behöva minska en del verksamheter. Men det är någonting annat än vad Bengt Silfverstrand påstod. Meningen är, Lars Svensson, att den styrgrupp som länsstyrelsen i Hallands län har satt till skall samordna undersökningarna. Sedan skall vi ta ställning. Länsstyrelsen i Hallands län gör också en undersökning angående inkomstbortfallet för vissa fiskare. Enligt uppgift som jag har fått i dag har inte någon fiskare tvingats avstå från att fiska på grund av det inträffade.
Herr talman! Undersökningar har visat att utsläpp av kväve härrörande från jordbruket rinner ut i havet bl.a. via Stensån och förorenar havsvattnet. Det måste vara att betrakta som miljöfarligt. Vad jag var ute efter i min fråga var att få jordbruksministern att litet tydligare visa sitt intresse för också den sidan av saken. Svaret innehåller inte någonting om jordbrukets roll i sammanhanget. Forskningen beträffande det ekologiska samspelet ligger på den marina EM sidan långt efter landsidan. Även i detta perspektiv är det viktigt att trycka på behovet av ökade forskningsinsatser. Västerhavet är i många avseenden betydligt mindre utforskat än exempelvis Östersjön, varför ytterligare åtgärder måste sättas in på forskningssidan.
Herr talman! Jag tolkar jordbruksministerns senaste inlägg så att när förundersökningen är gjord kommer han att medverka till att resurser ställs till förfogande för att man skall kunna göra den fullständiga undersökning som kommer att ta ett par tre år och kosta en hel del pengar. Jag utgår ifrån att jordbruksministern medverkar till att resurser då ställs till förfogande för denna absolut nödvändiga undersökning. De uppgifter som hittills föreligger visar att fiskarna har förlorat ungefär 40 ton fisk. Den enkät som man nu gör bland fiskarna kommer att visa hur mycket de har förlorat. Det var i det läget som jag ställde frågan: Är jordbruksministern villig att använda katastrofmedel för att hjälpa denna yrkesgrupp som troligen har förlorat en hel del i inkomst?
Herr talman! Havet är i princip fritt. Där finns inga gärdsgårdar som skiljer fiskevattnen åt. Om det inte finns fisk i ett område har man ofta möjlighet att gå till ett annat område. De som inte kan göra det är de som inte har sådan utrustning att de kan gå i öppet vatten. Dess bättre är det emellertid så att föroreningarna för det nära kustfisket har varit obetydliga. Jag upprepar detta med undersökningarna: När vi får rapporten från styrgruppen i Hallands län, tillsatt på initiativ av landshövdingen, har vi det underlag som behövs för vidare ställningstaganden. Till dess vore det bra om vi kunde låta diskussionen bero.
Herr talman! Jag tycker det är rätt väsentligt att få svar på frågan, om den av riksdagen tillsatta utredningen, som handlägger frågor om kemikalier i jordoch skogsbruk — vi har redan fått en delredovisning när det gäller skogsbruket —, enligt sina direktiv har möjlighet att belysa problemen också när det gäller havsmiljön. Om den inte har den möjligheten, är jordbruksministern då beredd att ge den tilläggsdirektiv? Att detta är ett stort problem kan understrykas med ytterligare ett exempel. År 1977 spreds inom jordbruket ungefär 350 000 ton kväve. Härav 61 försvann 40 26 ut i omgivningen, till vattnet och luften. Utlakningsförlusterna var alltså oerhört stora. Efter de stora regnmängder som har kommit i år kan vi räkna med att utlakningsförlusterna även i år blir mycket stora. Situationen är alltså mycket allvarlig det här året och fordrar därför särskild uppmärksamhet från regeringens sida.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att stoppa illegal handel med vilt som lett till att utländska uppköpare byggt upp ett nät av svenska bulvaner bl.a. genom annonser i svensk press. Det har under senare tid inträffat ett antal fall där utländska medborgare varit inblandade i illegal handel med vilda djur. Det har i dessa fall i stor utsträckning varit fråga om fridlysta och utrotningshotade djur. Frågan om denillegala handeln med vilt har även tidigare uppmärksammats i riksdagen. I en motion 1978/79:1446 föreslogs, med anledning av ett inträffat och uppmärksammat brottmål rörande illegal handel med vilt, åtgärder för att bättre kunna skydda vår inhemska fauna. Jag finner det mycket angeläget att vi söker upprätthålla skyddet för vår inhemska fauna och att vi alla känner ett gemensamt ansvar för denna uppgift. Det är därför med tillfredsställelse jag har noterat den starka reaktionen bland landets jägare mot företeelser av det slag John Andersson nämner. Det är också tillfredsställande att Svenska jägareförbundets tidskrift Svensk Jakt nyligen beslutat att inte längre publicera annonser där vilt— oavsett om djurarten är lovlig för jakt eller inte — köps för uppstoppning eller utbjuds för samma ändamål. Jag vill också hänvisa till jordbruksutskottets betänkande 1979 79:1446. Utskottet framhåller att jaktlagstiftningen redan i dag innehåller regler angående handel och annan hantering med vilt, liksom angående skyddet för fridlysta arter över huvud taget. Utskottet anförde också att viss framgång kan vinnas genom övervakning och kontroll av bestämmelsernas efterlevnad. Därvid faller, vill jag åter betona, ett betydande ansvar också på frivilliga krafter, t.ex. landets jägare och andra naturvårdsintresserade personer. Jag vill ansluta mig till vad jordbruksutskottet anförde om att de nuvarande reglerna inte utesluter att det kan finnas utrymme för förbättringar av lagstiftningen. Motionen som föranledde utskottets betänkande har överlämnats till jaktoch viltvårdsberedningen. Beredningen kommer i sitt huvudbetänkande att bl.a. behandla möjligheten att lagstiftningsvägen stärka skyddet för vår inhemska fauna. Enligt vad jag erfarit kommer beredningen då även att ägna uppmärksamhet åt den fråga John Andersson riktat till mig.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. I detta svar sägs att det under senare tid inträffat ett antal fall av illegal handel. Jag vill påpeka att det gått elva år sedan den första härvan av denna olagliga hantering avslöjades. Det var f. ö. i mitt hemlän. Mig veterligt har inget under tiden gjorts för att ta itu med problemen. Tvärtom har de utländska uppköparna utnyttjat de här åren till att bygga upp ett nät av inhemska bulvaner. Den här hanteringen innebär ett hot mot det svenska viltet, framför allt mot det vilt som är utrotningshotat och som det görs stora insatser för att rädda. Men det får också andra konsekvenser. Det drabbar de marklösa jägarna, eftersom jaktvårdsområdena nu beslutat stänga sina marker för korttidsupplåtelse. Jordbruksministern hänvisar till att det redan i dag finns regler angående handel och annan hantering med vilt. Men han utesluter inte att utrymme finns för förbättringar. Från jägarhåll hävdas att åtgärder snarast måste sättas in, t.ex. ett generellt utförselförbud av vilt och delar av vilt och krav på särskilt utförseltillstånd. Jag vill fråga hur jordbruksministern ser på sådana åtgärder. Kan man vänta på utredningens förslag? Behövs det inte redan nu vissa åtgärder?
Herr talman! Det är inte riktigt att det inte har hänt någonting på det här området under en lång följd av år. Jaktoch viltvårdsberedningen avlämnade i oktober 1979 ett delbetänkande om ändringar i jaktlag och jaktstadga. I det betänkandet finns förslag till ändringar som bedöms angelägna och därför inte har ansetts böra anstå tills beredningen är färdig med utredningsarbetet i dess helhet. I detta delbetänkande finns förslag till förlängning av preskriptionstiden vid olovlig och olaga jakt. Förslaget tar bl.a. sikte på de nuvarande svårigheterna att beivra illegal jakt i form av äggplundring och dödande av sällsynta rovfåglar, däggdjur m.m. Detta delbetänkande har remissbehandlats och är just nu föremål för behandling inom jordbruksdepartementet.
Herr talman! Jordbruksministern säger att vissa förslag remissbehandlas och att en del frågor är föremål för utredningar. Jag förstår att det kan vara vissa problem förknippade med att snabbt vidta åtgärder— en del saker måste otvivelaktigt utredas.

Från jägarhåll ser man mycket allvarligt på förhållandena. Det är f. ö. även inom mitt eget hemlän som man nu inom vissa jaktvårdsområden upphört med korttidsupplåtelser för jakt. Det är beklagligt med tanke på de många marklösa jägare som finns och som sålunda går miste om en möjlighet att utöva sitt intresse.

Herr talman! Anna Eliasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av uppgifterna om att livsmedel, främst frukt och grönsaker, bestrålas med radioaktiva ämnen för att få ökad hållbarhet och tåla längre transporter. Anna Eliasson har vidare frågat vilken bedömning jag gör av det aktuella forskningsläget i fråga om strålkonserverade livsmedel, bl.a. med avseende på genetiska och ekologiska effekter. Vidare har Anna Eliasson frågat vilken vikt jag anser att kravet på en fungerande livsmedelskontroll skall tillmätas i denna fråga, om jag anser konsumenterna har rätt att kräva att få livsmedel som inte utsatts för radioaktiv strålbehandling och med vilka åtgärder dessa krav i så fall kan tillgodoses. Slutligen har Anna Eliasson frågat vilka följder strålkonservering kan väntas få för svenska odlare av frukt och grönsaker och för livsmedelshanteringen i stort, om den skulle komma att tillåtas. Inledningsvis vill jag först kort redogöra för vad som menas med bestrålning av livsmedel och varför den förekommer. Över hela världen söker man efter metoder att öka hållbarheten hos livsmedel. Behandling med joniserande strålning har sedan länge betraktats som en framkomstväg. Flera u-länder har visat stort intresse för denna metod. Under senare år har kunskaperna på området ökat och tekniken för bestrålning förbättrats. Man har även uppställt gränser för energinivå och stråldos vid behandling av olika livsmedel. Grovt indelat kan bestrålning av livsmedel med joniserande strålning sägas ha tre syften, nämligen att helkonservera, att bekämpa bakterier, mögel och insekter samt att förlänga hållbarhetstiden. Den strålning som används är röntgenstrålning, gammastrålning från radioaktiv källa eller elektronstrålning från speciella elektronacceleratorer. Tekniken vid bestrålning är enkel och samma som används inom sjukvården. Varken apparatur eller radioaktiv isotop kommer i kontakt med det livsmedel som skall bestrålas. Enligt de mätningar som utförts står det alldeles klart att någon radioaktivitet inte bildas i livsmedlet. Hittills har bestrålning av livsmedel endast förekommit i begränsad omfattning. Metoden beräknas dock få betydelse framför allt för u-länderna. Det är också i dessa länder som den väckt mest intresse. I vårt land torde strålbehandling vara mindre motiverad med hänsyn till vårt klimat som har en positiv inverkan på livsmedlens hållbarhet. Redan nu råder enligt livsmedelskungörelsen förbud mot att behandla livsmedel med joniserande strålning utan tillstånd av livsmedelsverket. Något sådant tillstånd har inte lämnats. För att med säkerhet få tillståndstvånget att omfatta även importerade livsmedel har livsmedelsverket föreslagit regeringen att bestämmelsen ändras så att saluförbud skall gälla för livsmedel som behandlats med joniserande strålning såvida inte särskilt tillstånd erhållits. Detta skulle gälla såväl importerade som inhemska produkter. Inom livsmedelsverket övervägs även bestämmelser om märkning av bestrålade produkter, både sådana som importeras och sådana som produceras inom Sverige. De skall märkas med särskilda uppgifter härom i sådana fall där tillstånd till saluföring skulle kunna ges. Vad gäller forskningsläget har inverkan av intag av bestrålade livsmedel studerats både inom enskilda länder och inom olika internationella organisationer. Bl. a. har WHO, FAO och Codex Alimentarius Commission behandlat detta problem. Allt underlag som man fått fram ger vid handen att strålbehandling inte ger upphov till för människan skadliga biprodukter. Denna bedömning delas också av svensk expertis. Livsmedelsverket menar emellertid i enlighet med de internationella uttalanden som gjorts att frågor rörande t.ex. vitaminer och inverkan av bakterier bör studeras nationellt med hänsyn till olika hygieniska och klimatiska förhållanden. Det är av synnerligen stor vikt att den centrala myndigheten på livsmedelskontrollens område, således livsmedelsverket, noggrant följer utvecklingen, såväl här hemma som internationellt. Av särskild vikt är att ytterligare utreda möjligheterna att fastställa om bestrålning förekommit. Någon säker metod för detta har man ännu inte kunnat få fram. Vidare har livsmedelsverket naturligtvis att svara för att forskningen och undersökningsverksamheten rörande strålningens inverkan till följd av speciellt svenska förhållanden fullföljs. Jag anser det även vara angeläget att livsmedelsverket följer utvecklingen vad gäller eventuella långsiktiga ekologiska och genetiska effekter t.ex. på bakterier vid bestrålning av livsmedel. Även om det i framtiden skulle komma att bli tillåtet att saluhålla bestrålade livsmedel här i landet, kommer antalet produkter säkerligen att utgöra en marginell del av livsmedelsutbudet. De märkningsbestämmelser som livsmedelsverket överväger att införa kommer därtill att göra det möjligt för den som inte vill äta bestrålade varor att undvika dessa. Hur konkurrenssituationen kommer att påverkas är det svårt att i dag ha någon bestämd uppfattning om. Man kan emellertid räkna med att obestrålade svenska frukter och grönsaker med deras övertag i fråga om färskhet och opåverkad vitaminhalt skall vara en god konkurrent till importerade produkter. Införs ett krav på att alla bestrålade varor skall vara märkta, kommer det att få stor betydelse i sammanhanget. Livsmedelsverket bör också ges möjlighet att inspektera utländska anläggningar och att kontrollera att märkningskraven efterlevs. Slutligen vill jag för undvikande av missförstånd understryka att någon strålbehandling av livsmedel inte förekommer i Sverige. Något uttalat intresse från svensk industri att använda metoden har heller inte framkommit. Naturligtvis kommer jag att med uppmärksamhet följa denna fråga. Redan på ett av de närmast kommande sammanträdena tar beredningen för livsmedelsoch näringsfrågor upp frågan till behandling.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

Vidare meddelar han att livsmedelsberedningen redan på ett av de närmast kommande sammanträdena skall ta upp frågan till behandling. I den mån min interpellation har bidragit till att man nu snabbt skall ta itu med frågan, är jag givetvis tacksam. Jag utgår från att de besked som lämnats är ett tecken på att man ser detta som en både allvarlig och viktig fråga. Herr talman! Jag har inte för avsikt att i mitt inlägg uppehålla mig närmare vid de risker som ett ökat utnyttjande av radioaktiva ämnen i sig kan medföra för de människor som har att arbeta med dessa och den inverkan detta kan ha för hela vår livsmiljö. Min grundinställning är naturligtvis den att vi i alla sammanhang måste sträva efter att hålla antalet strålkällor nere. Jordbruksministern framhåller i sitt svar att det enligt de mätningar som utförts står helt klart att någon radioaktivitet inte bildas i livsmedlet. Det må vara korrekt — jag har ingen grund för att betvivla de uppgifterna — men därmed är ingalunda frågan om radioaktivitetens risker avfärdad. Om strålbehandlingen av livsmedel skall tillåtas eller inte, får alltså inte begränsas till en fråga om vilka effekter behandlingen har på de aktuella livsmedlen. I min interpellation har jag dock i huvudsak inriktat mig på detta snävare perspektiv. Ännu en allmän synpunkt. Jag tror det finns anledning att hysa tvivel när det åberopas som ett mer allmänt argument att det är ett u-landsintresse att strålbehandling av livsmedel införs. Strålbehandling är knappast ett verksamt bidrag till att lösa de grundläggande problemen med underutveckling och åstadkomma en utveckling av landsbygdssektorn på ett sätt som lyfter upp de socialt och ekonomiskt mest utsatta grupperna. Alltsedan början av 1950-talet har man sökt metoder att utnyttja radioaktiva ämnen för att bestråla livsmedel och därmed öka deras hållbarhet. Till detta forskningsarbete har det åtgått miljardbelopp. År 1964 tillsattes en gemensam expertgrupp för bestrålade livsmedel mellan FAO , IAEA och WHO . År 1976 godkändes bestrålning som metod för fem slag av livsmedel av den gemensamma expertgruppen. Tre andra livsmedel godkändes provisoriskt. Även OECD har under senare år inrättat en särskild organisation för att Nr 49 ingående studera om några ohälsosamma produkter uppstår ur bestrålade livsmedel. sysslar med livsmedelshygien och livsmedelsstandard, har utvecklat en standard och rekommendationer för bestrålade livsmedel. Av dess förteckning framgår att följande livsmedel är godkända för bestrålning, nämligen höns, papya, potatis, jordgubbar, vete och malda produkter, därav torsk och uer, lök och ris. Vid ett internationellt expertmöte i november i år godtog expertgruppen bl.a. strålbehandling av kakao, dadlar, kryddor, torkad lök, mango och bönor. Men därutöver ansåg den sammankallade expertgruppen att man med hänsyn till vad som tidigare godtagits, kunde godta bestrålning av vilka livsmedel som helst från toxikologisk synpunkt, förutsatt att doserna inte översteg en viss angiven nivå . Däremot ville man inte generellt godta bestrålning från näringssynpunkt och bakteriologisk synpunkt, eftersom förhållandena i dessa avseenden kan variera från plats till plats på jorden. Gruppens synpunkter skall behandlas som preliminära, har det sagts, tills cheferna för de berörda organisationerna har sanktionerat dokumentets lydelse. Som lekman blir man förbluffad när man läser om detta i den promemoria som livsmedelsverket nyligen har gått in med till jordbruksdepartementet. Kan det verkligen ligga i dessa tre internationella organisationers händer — närmare bestämt i deras chefers händer — att fatta så vittgående beslut? Man frågar sig också vilka intressen som har varit de starkast pådrivande i denna utveckling. Är det de stora livsmedelsgiganterna? Är det kanske kärnkraftsindustrin och IAEA? Är det krafter som strävar till en alltmer centraliserad och internationaliserad handel med livsmedel? Eller är det rent av hälsovårdsintressen? Eller vad? Och vilka har varit de kritiska rösterna? Var någonstans har den breda, allmänna debatten förts? Har det varit debatter vid WHO:s årliga möten vid världshälsoförsamlingarna? Eller i FN? Vad har regeringarna skickat med sina talesmän för budskap till de internationella möten där dessa saker måste ha diskuterats? Eller har detta ansetts vara en renodlad expertfråga? Och betraktar jordbruksministern det som främst en expertfråga? Bestrålning betraktas i dag inte längre som en tillsats, utan som en process. Bestrålning jämförs därmed med andra metoder att bereda och konservera livsmedel, t.ex. stekning, grillning och frysning. Nu ser ju de flesta av oss omedelbart skillnaden mellan en färsk, obehandlad kyckling och en stekt kyckling. En kokt potatis ser helt annorlunda ut än en rå potatis. Men hur skiljer man en obestrålad potatis från en bestrålad, om man inte har tid och resurser att utföra grobarhetstester? Hur skiljer man ett bestrålat äpple från ett obestrålat? Det finns i dag ingen analysmetod för att konstatera om ett livsmedel bestrålats eller inte. Det är därför inte förvånande att man understryker det 67 angelägna ur kontrollsynpunkt i att bestrålade livsmedel förses med märkning. Skyldigheten att märka livsmedel gäller dock endast ”första generationens livsmedel”. Ingår ett bestrålat livsmedel som ingrediens i ett annat livsmedel är inte märkning nödvändig, framgår det av den standard och de rekommendationer som Codex Alimentarius Commission antagit för bestrålade livsmedel. I reglerna anges också att en gång bestrålade livsmedel inte får bestrålas på nytt. Vidare betonas vikten av att man håller isär livsmedel som går in i och kommer ut ur bestrålningsanläggningarna. Även dessa regler hänger självfallet samman med att effektiva kontrollmetoder saknas i dag. Eftersom det inte finns några analysmetoder utvecklade kan ingen heller med säkerhet säga att det inte säljs några bestrålade livsmedel i Sverige i dag. Vad man kan säga är att det inte är troligt, i varje fall inte i några större mängder. Som lekman vill man ha svar på en hel rad grundläggande frågor om bestrålningens effekter på livsmedlen: Vad händer egentligen med de bestrålade livsmedlen? Att vissa mikroorganismer slås ut, medan andra lever vidare, är det bra? Kan dett.ex. uppstå mutationer? Kan de i sin tur påverka omgivningen och ekosystemet? Kan bakterier och insekter med tiden bli resistenta mot bestrålning? Tar ”elaka” bakterier ”snälla” bakteriers plats? Är återsmittning av livsmedlen ett stort problem, vilket vissa uppgifter tyder på? Är det riktigt att behandlingsmetoden förutsätter att bara livsmedel med hög kvalitet utsätts för bestrålning? Mår magen bra av att man äter bestrålad mat? Hur reagerar t.ex. tarmfloran? Är sänkningen av vitaminhalt och näringsvärde försumbar i sammanhanget? Herr talman! Vad gäller min fråga om hur jordbruksministern bedömer det aktuella forskningsläget har inte jordbruksministern gått närmare in på detta. Kanske skall det tas som en bekräftelse på att man ännu i dag inte vet så mycket om bestrålning, även om kunskaperna ökat och tekniken förbättrats genom åren. I gengäld står det klart att jordbruksministern lägger stor vikt vid de betydelsefulla uppgifter livsmedelsverket har i sammanhanget. Och jag hälsar med tillfredsställelse att de genetiska och ekologiska effekterna av bestrålning särskilt omnämns i interpellationssvaret som ett område det är angeläget att studera närmare. En förstahandsuppgift borde nu vara att göra en ordentlig genomgång av det aktuella forskningsläget för att konstatera vad forskarna har kommit fram till, för att klarlägga på vilka områden man har bedrivit forskning och på vilka punkter det saknas kunskap och för att dokumentera vad man är ense om och vad man från olika forskarhåll kan ha motstridiga uppfattningar om. Möjligen är detta en uppgift som livsmedelsberedningen kan tänkas ta upp vid sin behandling av frågan. Och jag vill här fråga jordbruksministern om han anser det befogat att vi får fram en bred kunskapsöversikt över forskningsläget. Herr talman! När det gäller kravet på en fungerande livsmedelskontroll och möjligheterna att med märkning av livsmedlen lösa dessa problem ser jag nog för min del större svårigheter än jordbruksministern antyder i sitt Hur skall märkningen egentligen gå till? Hur skall man se till att den efterlevs? Vilka förutsättningar finns i dag för att åstadkomma ett internationellt kontrollsystem? Här rör det sig ju bl.a. om viktiga lagstiftningsfrågor. Vilka möjligheter kommer livsmedelsverket ha att i praktiken se till att märkningskraven efterlevs genom att resa runt och inspektera utländska anläggningar? När det i dag fuskas med tillsatser och gifter som lämnar spår efter sig i livsmedlen, hur skall det då inte fuskas med behandlingsmetoder som inte kan spåras? Och är det verkligen försvarbart att införa behandlingsmetoder som görs beroende av en i alla led fungerande livsmedelskontroll? Konsumenternas möjligheter att på egen hand bedöma livsmedlets kvalitet blir ju mindre när utseende, lukt och smak inte ger samma informationer som tidigare. Anser jordbruksministern verkligen det sannolikt att ett system med märkning kan trygga konsumenternas möjligheter att välja obestrålade livsmedel? Förutsätter inte detta i så fall att handeln alltid erbjuder obestrålade alternativ? Förutsätter inte en sådan valfrihet för konsumenten också att lageroch distributionssystemen för bestrålade livsmedel resp. obestrålade livsmedel hålls isär? Eller är t.ex. skillnaderna i bakteriekultur och mottaglighet för angrepp helt negligerbara, så att inga kvalitetsförsämringar kan inträffa vid gemensam lagring? Kan konsumenten vara helt förvissad om att den obestrålade varan inte i något avseende påverkas? Den bild jordbruksministern ger av det svenska jordbrukets konkurrenssituation vid en eventuell import av bestrålade frukter och grönsaker är tämligen optimistisk. I vissa länder har det visat sig att köpmotståndet mot märkta bestrålade livsmedel varit starkt. Det har bl.a. visat sig vid försök i Holland. Ändå är intresset för bestrålning stort från holländsk sida, vilket bl.a. sammanhänger med den stora holländska exporten av grönsaker. Detta torde också oroa svenska odlare. I sitt svar utgår jordbruksministern från att om bestrålade livsmedel kommer att tillåtas för försäljning här i landet, så kommer det säkerligen att bli en marginell del av utbudet. Jordbruksministern säger också att det inte har framkommit något uttalat intresse från svensk industri att använda metoden. I en delvis annan riktning pekar jordbruksministerns påpekande att livsmedelsverket överväger bestämmelser om märkning av bestrålade produkter, både importerade och — väl att märka — producerade inom landet. Enligt uppgift utesluter man inte heller inom livsmedelsverket att det kan bli aktuellt med ansökningar om bestrålning av svenska produkter under de närmaste åren. Praktiska försök har f. ö. också utförts i vårt land av forskare, utan att de för den skull sökt gå vidare med att utnyttja tekniken. Blir inte märkningen, eller hotet om märkning, en effektiv broms för import av bestrålade livsmedel är det väl ändå sannolikt att detta påverkar den inhemska produktionens konkurrenskraft i negativ riktning. Och det kan väl inte heller uteslutas att intresset för bestrålning av vissa inhemska livsmedelsprodukter kan komma att öka. Herr talman! Jag har ställt många frågor i mitt inlägg. En del av frågorna har jag ställt direkt till jordbruksministern, och vissa hoppas jag också få svar på från jordbruksministern. Det vore mig dock främmande att tro att alla dessa frågor kan besvaras i dag. Men jag har för min del känt det angeläget att få ställa dem, och jag hoppas att jag skall finna svar i en fortsatt debatt i detta ämne, som rör något så viktigt som vår dagliga föda.
Herr talman! Det är utmärkt att interpellanten själv är på det klara med att det inte finns några fullständiga svar att ge på den störtsjö av frågor som hon ställde i sitt anförande. Jag sade i mitt svar — och det borde ha framgått med all önskvärd tydlighet — att vi närmar oss den nya tekniken med den varsamhet som jag tror krävs. Jag skall svara på en konkret fråga. Det är självfallet bra med en stor kunskapsöversikt på forskningsområdet, och det är närmast på grund av att viinte har den fullständiga kunskapen som vi inte kan ge svar på alla de frågor Anna Eliasson ställt. Jag har svarat utifrån den kunskap vi besitter i dag. Med utgångspunkt i den kunskapen närmar vi oss den nya tekniken och det nya området med all omsorg och varsamhet, som framgick av mitt svar.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande besked som jordbruksministern nu har lämnat. Jag tycker det är glädjande att jordbruksministern personligen vill deklarera att det kan vara ett värde i att man nu arbetar fram en kunskapsöversikt vad gäller forskningsläget på det här området. Jag hälsar också med tillfredsställelse att jordbruksministern i sitt inlägg markerar det allvar som man från regeringens sida går in med i den här frågan. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Mot bakgrund av bl.a. förslagen från utredningen om andlig vård i betänkandet Andlig vård vid sjukhus, kriminalvårdsanstalter m.m. har Per Arne Aglert frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för den andliga vården vid kriminalvårdens anstalter. Utredningens förslag innebär att medel som motsvarar sammanlagt drygt 38 tjänster skulle tillföras svenska kyrkan och frikyrkosamfunden samt att två tjänster skulle inrättas hos kriminalvårdsstyrelsen, en tjänst som resesekreterare för finskspråkiga intagna och en tjänst för en central samordning av den andliga vården. Utredningen har vidare föreslagit att de nuvarande nämnderna för andlig vård vid kriminalvårdsanstalterna och häktena ersätts med andra lämpliga organ för att samordna och planera verksamheten vid de enskilda institutionerna. Ett genomförande av utredningens förslag inom kriminalvården skulle medföra en ökad årlig kostnad för statsverket på omkring 4 milj.kr. I denna summa ingår inte några kostnader för den av utredningen förutsatta nybyggnaden och upprustningen av samlingslokaler och samtalsrum i anstalter och häkten. Efter vad jag har inhämtat från kriminalvårdsstyrelsen har de intagnas önskemål när det gäller andlig vård hittills kunnat tillgodoses. Detta hindrar dock inte att en utbyggnad av den andliga vården i och för sig skulle vara värdefull. En sådan utbyggnad är emellertid f. n. inte möjlig att genomföra med hänsyn till det statsfinansiella läget.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Den andliga vården inom kriminalvården var först på plan med en ekumeniskt genomförd princip på det här området. Jag håller gärna med Håkan Winberg om att den har haft framgång och fungerat väl. Den har rent av varit riktningsgivande för den utredning som justitieministern apostroferade. Utredningen, som jag själv var ledamot av, lade fram sina förslag före den tidpunkt då alla utredningar uppmanades att komma med förslag som ingenting kostade. Ur den synpunkten kan jag förstå att justitieministern i svaret säger att förslagen nu är för dyra. Men det betyder ju inte att ingenting kan göras eller borde göras nu. Så som justitieministern har behandlat — eller inte behandlat — frågan har varken kommunministern/kyrkoministern eller justitieministern uppfattat situationen. Kyrkoministern har gett svenska kyrkan 20 heltidstjänster för andlig vård vid de största sjukhusen. Pengarna tas ur kyrkofonden. Sveriges frikyrkoråd har fått 2 milj.kr. för att bygga ut sin andel av den andliga vården. Pengarna går till detta i stället för till ett utökat verksamhetsbidrag till de fria trossamfunden. Utbyggnaden är i full gång. Försvarsministern har bemyndigats tillkalla en utredning om den andliga vården inom försvaret. Jag är själv sakkunnig i den utredningen. Ingen tror välatt försvaret kommer att ha mer pengar än kriminalvården till andlig vård för sina resp. klienter. Man är inom försvaret knappast heller i större behov av sådan vård än inom kriminalvården. Kyrkoministern har fått och försvarsministern kommer säkert att få sina i det här avseendet ganska små farkoster i sjön. Justitieministern har ännu inte börjat skissa på sin Noas ark för kriminalvårdens klienter. Aktersegling hotar. Justitieministern har talat med kriminalvårdsstyrelsen. Han säger att man där tycker att önskemålen i stort sett har tillgodosetts. Jag har också talat med kriminalvårdsstyrelsen. Vi måste emellertid ha talat med olika personer. Det är nämligen den personal som på den administrativa sidan sysslar med frågan om den andliga vården som har uppfordrat mig att ställa de här frågorna. De är oroade för den befarade akterseglingen. Varför bör då något ske nu? Jo, först och främst blir ju personalsituationen svår både inom svenska kyrkan och inom de fria trossamfunden. Om andra går före här, så blir det mindre över till den andliga vården inom kriminalvården. Dessutom visar arbetet resultat redan i sin nuvarande omfattning som sker i samverkan mellan NAV och t.ex. Ria-byråer, Lewi Pethrus” stiftelse och andra frivilligorganisationer. Dessutom kan jag peka på ett pilotprojekt i Kumla, där en pastor anställts på halvtid. Han har redan blivit legendarisk. Jag kommer att i ett ytterligare anförande lämna förslag till sådana åtgärder som bör kunna vidtas.
Herr talman! Jag tror inte att frågeställaren och jag har olika uppfattningar i sakfrågan eller i fråga om angelägenheten när det gäller den andliga vården på våra kriminalvårdsanstalter. Jag anser att det är viktigt att den är uppbyggd på ett bra och effektivt sätt. Men jag har till skillnad från kyrkoministern ingen kyrkofond att hämta medel ur. Eftersom frågeställaren nämnde försvarssidan, vill jag också säga att frågan när det gäller kriminalvården redan är utredd, så jag finner knappast att det föreligger någon anledning till att ytterligare en utredning skall behöva tillsättas för detta. Vi har en organisation som arbetar med de här frågorna, och jag tror att vi är överens om att den arbetar på ett hyfsat sätt. Men givetvis skulle det kunna vara bättre om vi hade mera pengar. Det som skiljer oss åt är att jag f. n. inte ser några möjligheter att få fram pengar för att ytterligare utvidga organisationen, men låt oss hoppas att sådana tider kan komma.
Herr talman! Jag skulle bara vilja föreslå att justitieministern kallar till sig representanter för Svenska kyrkans diakoninämnd, som i det här avseendet representerar svenska kyrkan, och representanter för Sveriges frikyrkoråd, som representerar samtliga trossamfund utom svenska kyrkan. Det är möjligt att vi då gemensamt kan finna både idéer och litet pengar, så att kriminalvårdsstyrelsens NAV inte blir efter på vägen. NAV behöver få en skjuts framåt för internernas skull, för deras frigörelses skull — en frigörelse från alkoholoch narkotikaberoende och ett brottsligt beteende. Jag motser ett fortsatt resonemang.

Herr talman! Rolf Sellgren har frågat mig dels av vilken anledning jag har kritiserat det transportstöd som jag själv tidigare har föreslagit, dels vilka förändringar i stödet som jag är beredd att förorda. 80:150 slagit fast att det är nödvändigt i vårt lands allvarliga läge att underskottet i statsbudgeten begränsas. De begränsningar, nedskärningar och omprioriteringar som förestår är enligt riksdagens mening av en sådan storleksordning att knappast något utgiftsområde kan undantas. Självfallet utgår jag i mitt arbete från riksdagens bedömning. Enligt min mening måste i det nödvändiga besparingsarbetet även ingå att man ifrågasätter olika statsbidrag. Det är ett budskap som inte kan framföras nog ofta. Enligt beslut av riksdagen har regeringen gett transportrådet i uppdrag att undersöka transportstödets effektivitet. Rådet skall därvid undersöka om stödets omfattning och inriktning är ändamålsenliga för att kompensera företag för de högre transportkostnader som kan följa med de större transportavstånden inom det område där transportstödet utgår. Stödet skall självfallet inte lämnas om det inte har en regionalpolitisk effekt. Rådet skall också undersöka vilken inverkan stödet har på konkurrensen mellan olika transportmedel. Uppdraget skall inriktas på att bl.a. åstadkomma begränsningar inom nuvarande kostnadsram. Jag avser att pröva transportstödets framtida utformning så snart transportrådet har redovisat uppdraget.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det delsvar han gett på min interpellation, för bakom den kampanjliknande aktivitet man på den senaste tiden bedrivit från departementsledningens sida mot transportstödet till Norrland kan inte ligga enbart statsrådets oro över vårt lands ekonomiska situation. I det sammanhanget borde inte näringslivsstimulerande åtgärder vara de främsta sparobjekten. Därför anser jag att min fråga om anledningen till kommunikationsministerns kritiska hållning inte är besvarad. Än mindre har jag fått svar på frågan om vilka förändringar i stödet som kommunikationsministern är beredd att förorda. Men låt oss då börja med att se på transportstödet i ljuset av landets ekonomiskt allvarliga läge. För att på sikt uppnå balans i ekonomin behöver vi både komma till rätta med underskottet i statsbudgeten och inte minst häva underskottet i handelsbalansen. Genom att bl.a. minska på statsutgifterna och öka exporten av våra produkter, kan vi arbeta oss fram till de målen. För min del anser jag att det är bland det viktigaste att göra våra företag konkurrenskraftiga och att de har samhällets stöd där så behövs för att bedriva en framgångsrik verksamhet i landets olika delar. Och det är i det syftet transportstödet tillkommit. Företagen i landets nordliga delar arbetar från transportsynpunkt på ojämlika grunder i förhållande till företagen i landets sydliga delar. Även andra skillnader finns, såsom längre transporttider och svårare klimat — sådant som man från samhällets sida inte kan rå på. Transportstödet har tillkommit för att göra Sverige så att säga rundare. Om kommunikationsministern är ute för att i besparingssyfte plocka bort transportstödet eller delar därav, är han ute på felaktiga vägar. Det kan på sluttampen leda till en negativ post i handelsbalansen. Som jag påpekade i min interpellation har propåerna om indragningar i transportstödet vållat oro inom näringslivet. Jag kan som exempel återge vad SCA:s verkställande direktör Bo Rydin anförde för några dagar sedan inför handelskammarens årsmöte i Sundsvall: ”Det har väckt stor förvåning och oro, att statssekreteraren i Kommunikationsdepartementet nyligen offentligen fört fram förslag om att transportstödet helt skulle tas bort inom Norrlands kustregioner för vissa varuslag. Motivet till detta synes vara, att om man inte av statsfinansiella skäl har råd att införa sjötransportstöd för att uppnå konkurrensneutralitet mellan landoch sjötransport, är det bättre att ta bort landtransportstödet. Handelskammaren har med skärpa protesterat hos kommunikationsministern mot ett sådant betraktelsesätt. Vill man ha ett fungerande näringsliv i Norrland, måste man söka jämställa företagen i Norrland och i södra Sverige i transportkostnadshänseende. Jag kan tänka mig mycket få åtgärder som i så hög grad som ett ytterligare borttagande av transportstöd skulle motverka ansträngningarna att bygga upp ett starkare näringsliv i norrlandslänen.

Transportstödet är alltså ett dokumenterat verksamt inslag i regionalpolitiken. Det finns även andra regionalpolitiska stimulansåtgärder. Man kanske tvingas fråga om transportstödet skall handläggas inom kommunikationsdepartementet i fortsättningen. Det kan alltså, som jag ser det, inte finnas anledning att ifrågasätta existensen av ett transportstöd. Har kommunikationsministern en annan mening, vore det bra om den deklarationen gavs nu i denna debatt. Något svar på min andra fråga, om vilka förändringar i transportstödet kommunikationsministern är beredd att förorda, har jag inte fått. Utgår jag från pressuppgifter, så är det stödet till transporterna av trävaror från kustområdet som är i farozonen. Jag vill på en gång säga att det är en befängd idé. Från departementshåll tror man sig vinna två fördelar med detta: dels minska statsutgifterna med 10 milj.kr. per år, dels komma till rätta med påstådd konkurrenssnedvridning mellan landtransporter och sjötransporter på grund av att transportstöd f. n. utgår endast till landtransporter. Jag anser att uppfattningen om konkurrenssnedvridning i detta avseende är dåligt underbyggd. Jag håller det inte för osannolikt att i ett eller annat fall transportstödet till landtransporter kan ha utgjort ert element vid valet av transportmedel för sågade trävaror, spånplattor, plywood eller board. Men dessa fåtal fall kan inte läggas till grund för påståendet om en omfattande överströmning från sjötill landtransport på grund av transportstödet. Den huvudsakliga orsaken till att man väljer att landtransportera trävaror — och de övriga produkter jag nyss nämnde — har enligt min mening med transporttekniska fördelar att göra. Man vill undvika godsskador genom flera omlastningar, kunden önskar ett jämnt leveransflöde under hela året, man uppnår hanteringstekniska fördelar vid terminalerna osv. Om man sparar 10 milj.kr. i transportstöd genom att dra in stödet för leveranser från kustregionen, svarar detta mot hundratusentals ton. Och så mycket kan på inga villkor ha avtappats från sjötransport. Skulle kommunikationsministern lyckas genomföra förslaget att undanta kustregionen från stöd, skapas omedelbart en allvarlig konkurrenssnedvridning inom trävarubranschen. Ett sågverk som ligger i en kustkommun skulle fråntas transportstöd, medan konkurrenten/kollegan någon mil därifrån skulle få transportstöd, därför att det företaget är lokaliserat i en inlandskommun. Dessutom har det kustbaserade sågverket i allmänhet högre transportkostnad för råvaran än det som är lokaliserat mitt i sitt upptagningsområde. Det här har jag, som kommunikationsministern är väl underrättad om, tidigare ingående diskuterat med departementet, och där har man till sist funnit att mina argument är sakligt grundade och att en sådan gränsdragning är orimlig. Varför har nu de här tankarna tagits upp igen? Kommunikationsministern hänvisar till att transportrådet fått i uppdrag att undersöka transportstödets effektivitet. Det är riktigt. Men uppdraget kunde aldrig innebära regionalpolitisk avrustning, vilket blir följden av en nedtrappning av transportstödet. Transportrådet skall tvärtom ge förslag om administrativ förenkling och regionalpolitisk effektivitet, och det är någonting annat. Det kan också vara skäl att erinra om direktiven till utredningen om sjöfartens roll, vari ingår att belysa konkurrensen mellan sjöoch landtransporter. Till sist, herr talman, vill jag peka på att det alltså både pågår en översyn inom transportrådet och nyligen har igångsatts en utredning. Dessutom träder de nya reglerna för transportstödet i kraft den 1 januari 1981, dvs. om ett par veckor. Men innan de ens trätt i kraft är man från departementsledningens sida i färd med att helt eller i enskilda delar ifrågasätta ett regionalpolitiskt stöd, vars positiva effekter inte kan betvivlas. Det är inte att undra på att detta skapar oro inom näringslivet, i en tid då uppmuntran och arbetsro är viktigare. Det är därför jag ansett det angeläget att kommunikationsministern ges ett tillfälle här i kammaren att ge en förhoppningsvis lugnande förklaring till det som skett.

Herr talman! Ja, jag tror att jag kan hålla med Rolf Sellgren om att det säkerligen skapar oro i näringslivet, om man ifrågasätter någon av dess stödformer. Jag har tidigare sagt, om också inte i kammaren, att det knappast finns något som det svenska näringslivet är så skickligt på som att begära stöd, bl.a. via uppvaktningar i kanslihuset. Det gör mig inte heller ett dugg förvånad att höra Bo Rydin och handelskammarföreträdare tala med sådan emfas om just de pengar som det här gäller. Jag blev vidare fascinerad av att höra att inget regionalpolitiskt instrument är så värdefullt som just transportstödet. Dessa 150 milj.kr. är alltså mera värda än de ca 6 miljarder som utbetalas inom ramen för regionalpolitiken. Jag håller med om att det finns besparingar att göra, om transportstödet skulle vara det viktigaste av alla regionalpolitiska instrument. Jag blev också mycket lycklig över att från Rolf Sellgren höra att de 10 milj.kr. som vi nu diskuterar och som avser sågade trävaror från kustlandet skulle ha en sådan oerhörd betydelse för hela den norrländska industrin. Det gör mig glad utifrån den aspekten att vi då såvitt jag förstår kan slippa en miljardrullning för övrigt stöd till skogsindustrin och har förutsättningar att klara denna med betydligt mera blygsamma medel. Jag tycker alltså att vi måste försöka se de miljarder till skogsindustrin i allmänhet, vilka det talas om, i proportion till det regionalpolitiska stödet. När vi gjort det, kan vi diskutera den fråga det nu gäller, nämligen ett tämligen måttligt stöd inom en begränsad ram. När jag tillträdde som departementschef förelåg ett förslag till transportstöd, som enligt vad många av trafikutskottets ledamöter samstämmigt förklarade var så krångligt och fyllt med olika bestämmelser och detaljregler att man frågade om jag inte kunde vara beredd att ta tillbaka och överarbeta detta, för att få fram ett stöd som var administrativt någorlunda tillämpbart ute på fältet. Eftersom det gällde en så gott som enhällig uppfattning bland trafikutskottets ledamöter tyckte jag att det kunde finnas skäl för att biträda den, inte minst därför att det fanns ett mycket stort antal motionsförslag, som skulle kunna kosta statskassan mycket, om de hade bifallits. Riksdagen sade dock att frågan var mycket brådskande, och därför arbetade vi mycket snabbt fram ett förslag, som inte var fullständigt, även om det sannolikt var litet mindre krångligt. I dag vet vi att även den ordning som nu infört, ute på fältet upplevs som mycket krånglig och byråkratisk. Vi vet också att mer än hälften av alla bidragsansökningar är felaktigt ifyllda samt att transportstödet i varje fall inte gynnar kustsjöfarten — om det har någon inverkan alls är det i motsatt riktning. Man kan naturligtvis också fråga sig om transportstödet är så utmärkt, med tanke på att en stor del av medlen — enligt min bedömning säkerligen 50 20 — går till mycket stora företag, för vilka dessa medel inte är särskilt stora pengar. Allt detta gör att transportrådet nu ser över denna stödform. Jag skall dock lugna Rolf Sellgren med ett besked på den punkten: Jag kommer inte att lägga fram något enda förslag för riksdagen om ändring i transportstödet, innan jag har tagit del av den utvärdering som transportrådet skall göra. Därmed tror jag att vi kan lugna dem från storföretagen i Norrland som, liksom Bo Rydin, darrar på manschetten inför utsikten att förlora något av de många statliga stöd som de redan uppbär.

Herr talman! Det var ett tillfälle för kommunikationsministern att lägga till rätta vissa saker, vilket skulle minska oron i näringslivet, men det förefaller mig som om den ende som blev glad var kommunikationsministern själv, och det var ju inte precis avsikten. Kommunikationsministern säger att man från näringslivshåll talar med emfas om det förträffliga med detta stöd och att dessa knappt 150 miljoner skulle ha en stor effekt, och så drar kommunikationsministern in alla övriga regionalpolitiska medel. Men det är ju att helt missuppfatta frågan och i förlängningen mena att man t.o.m. kan dra in på andra stödformer, eftersom de här futtiga miljonerna skulle ha så stor betydelse för näringslivet. Det är inte på det sättet. Snarare är det så att inom ramen för den förhållandevis lilla insats, i pengar räknat, som samhället ger i form av transportstöd har det här stödet en mycket stor effekt. Det är viktigt att säga detta, eftersom utredningar och opinionsbildare har sagt motsatsen. Vi som lever där uppe vet precis vad vi talar om, inte minst folk från Västernorrlands län, där handelskammaren, länsstyrelsen och vi politiker — däribland jag själv — har engagerat oss starkt i att följa upp de här frågorna. Vi vet av erfarenhet vad vi talar om. Det skulle vara väldigt värdefullt om kommunikationsministern i stället för att skjuta ifrån sig saken, tala om emfas osv. och genom att säga att han skulle bli glad om man kunde minska på sådana kostnader, ville ta kontakter och sätta sig in i vad det här är fråga om. Så tar kommunikationsministern själv upp frågan om den proposition som riksdagen hade att behandla hösten 1979 när kommunikationsministern var alldeles grön i sitt ämbete och innan dess kanske knappt visste vad transportstöd var för någonting. Det är riktigt att det då fanns en rad motioner som krävde ändringar i propositionen. Det är också ganska väl känt att kommunikationsministern fångades av inte minst socialdemokraternas tal om mer visionära drag, generella regler av typ teletaxemodell osv. Jag såg för min inre syn redan då att kommunikationsministern fångades av tanken: Här finns det mycket att göra — i det här krångliga systemet finns det härliga labyrinter, så här behövs det visionära och fina drag. Och han var inte alls overksam i bakgrunden när propositionen drogs tillbaka. Vad blev resultatet? Det blev mycket, mycket magert: det blev en ny proposition som till innehåll var en bråkdel av den tidigare — och den byggde ju på den förra propositionen. Den förbättrade något transportstödet för inlandet men skar ner stödet på väsentliga punkter och minskade omslutningen av stödet med 14 milj.kr. Det var ett platt fall för alla de visionära tankegångarna. Det förefaller nu som om kommunikationsministerns insats nr 2 ligger i de här uttalandena, som har gått ut på att han möjligtvis tänker sig att på nytt ha några visioner som skall kunna verkställas. Vi har inte fått något som helst besked från kommunikationsministern om vilket syfte som ligger bakom förslaget. Är det verkligen så att kommunikationsministern i besparingsiverns namn avser att skära ner det här stödet radikalt? Menar kommunikationsministern på allvar att han vill dra tillbaka transportstödet för trävaror och trävaruprodukter från kustbandet? Vilket syfte har kommunikationsministern, och vilka förändringar avser kommunikationsministern att göra? Det var i och för sig lugnande att höra att det inte skall komma några förslag förrän transportrådet har gjort sin analys. Men jag tycker att kommunikationsministerns hela inställning andas negativitet, både i det här svaret och i det som är sagt i dag om omprövningen. Omprövningen förefaller ur kommunikationsministerns synpunkt gå ut på att begränsa och att beskära. Är det meningen? När det gäller det mycket krångliga förfarandet är jag inte helt övertygad om att det är den huvudsakliga stötestenen. Det går mycket väl att förenkla det hela, och jag har också gett förslag till sådana förenklingar. Är det bara fråga om förenklingar i systemet, är jag helt med på det. Men jag vill veta vilka förändringar till det sämre som kommunikationsministern avser att vidta. Något annat kan det inte ligga i den negativa attityden till den här frågan.
Herr talman! Jag vet att jag rör vid Rolf Sellgrens innersta hjärtesträngar när jag talar om transportstödet till Norrland. Jag skall därför göra det med all den älskvärdhet jag kan uppbåda. Jag tror att man skall försöka finna en form för detta som inte medför att hälften av alla ansökningar blir felaktigt ifyllda. När så är fallet måste vi båda erkänna att vi har misslyckats. Att jag inte nådde fram med mina visionära synpunkter är helt riktigt. Det hade jag inte tid till. Nu får vi se om transportrådet kan finna några bra visioner. I så fall kan vi kanske enas kring dem. Det enda jag kan säga är att jag inte tycker att det är så nödvändigt i det här landet, att stora, mycket välskötta och mycket lönsamma företag skall uppbära några miljoner eller någon miljon i statsunderstöd. Det tror jag inte att Rolf Sellgren tycker heller. Jag har klart och entydigt sagt att nu skall transportrådet se om det finns några sådana här förutsättningar. Om Rolf Sellgren under den tid som detta arbete pågår kan komma med några förslag till förenklingar är jag beredd att ta dessa på rak arm.
Herr talman! Kommunikationsministern knyter mest an till att det är storindustrin utmed kustbandet i Norrland som får del av stödet. Det är riktigt att stora delar av stödet går till de nordligare delarna av landet och att det är de större industrierna som får det. Men, herr kommunikationsminister, vad är det för fel i det? Transportstödet har bevisligen gynnat industrin och räddat arbetstillfällen. Jag kan upplysa kommunikationsministern om att det förkättrade transportstödet för kisel har räddat sysselsättningen i Ljungaverk. Den fabriken stod stilla en tid på grund av dålig avsättning och av andra skäl. Den skulle inte ha startats på nytt om inte transportstöd hade utgått för kisel. Transportstödet var det enda som gjorde att den verksamheten kunde fortsätta. Så svag är den verksamheten, men den ger ändå sysselsättning åt ca 250 anställda. Gullfiberfabriken i Söråker skulle inte ha byggts ut med tillverkning av isoleringsmaterial, om inte transportstödet hade funnits. Denna tillverkning skulle i så fall ha förlagts till en sydligare ort i landet. Berol Kemi skulle inte ha satsat så som företaget gör i dag i Örnsköldsvik om transportstödet inte hade funnits. Detta är storföretag, herr kommunikationsminister. De har kunnat ge många arbetstillfällen på grund av transportstödet. Sedan är det alldeles riktigt att man inte skall glömma de mindre företagen. Den proposition som utarbetades i kommunikationsdepartementet under folkpartiregeringens tid fick en mer klart markerad småföretagarprofil. Vissa av de fördelar som då uppnåddes finns kvar i den nya propositionen. Det känner jag mig — förhoppningsvis tillsammans med kommunikationsministern — litet stolt över.

Herr talman! Hans Alsén har, under åberopande av SJ:s trafikproblem, frågat mig hur jag ser på SJ:s aktuella krissituation och dessutom ställt följande frågor. 2. När kan tågresenärerna på sträckan Uppsala-Stockholm räkna med anständig service vad gäller vagnstandard och kapacitet samt med en rimlig praktisk tillämpning av gällande tidtabell? Ove Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att komma till rätta med de besvärande tågförseningarna inom SJ och vilka åtgärder som vidtagits för att på ett tillfredsställande sätt lösa trafikproblemen under de stundande storhelgerna för både de resande och personalen. Eftersom Hans Alsén och Ove Karlsson tar upp i huvudsak samma sak, nämligen SJ:s trafikservice, har jag valt att besvara interpellationen och frågan samtidigt. Jag är väl medveten om att SJ i dag har betydande problem att ge god trafikstandard. Jag har emellertid vid flera tillfällen i kammaren klargjort att det enligt de ramar som riksdagen dragit upp är SJ självt som fattar beslut i trafikfrågor. Självfallet vill SJ ha en så bra standard som möjligt för att öka resandet och få ett bättre resultat. För att komma till rätta med SJ:s problem är det viktigt att ha klart för sig bakgrunden till dagens situation. Lågprissatsningen och den senaste ”oljekrisen” har inneburit att persontrafiken vid SJ ökat med ca 30 70. Resurserna har därmed utnyttjats så mycket som det över huvud taget är möjligt. Skadorna på personvagnarna har tyvärr ökat samtidigt. Den personvagnsreserv som varit avsedd som trafikförstärkning har därför i mycket stor utsträckning fått ersätta skadade vagnar. nar underhålls sålunda för att kunna användas ytterligare ca fem år i stället för att dömas ut. Verkstadsresurserna har utökats, bl.a. under kvällstid och vid veckoskiftena, för reparation av skadade vagnar. Förfrågan har gjorts — tyvärr med negativt resultat — hos andra länders järnvägsförvaltningar om köp eller inhyrning av personvagnar. SJ har vidare beställt 150 personvagnar och 100 motorvagnar. Ett 30-tal personvagnar och ett 60-tal motorvagnar har redan levererats. Varje månad framöver kommer ytterligare 3 personvagnar och 5 motorvagnar. Jag kommer i budgetpropositionen att gå in närmare på behovet av ytterligare anskaffning av bl.a. personvagnar. Enligt vad jag inhämtat har SJ vidare redan kommit överens med leverantören av personvagnar om snabbare leveranser. Man har vidare diskuterat möjligheterna av ytterligare leveranser av sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar. Det finns alltså många åtgärder som håller på att vidtas för att förbättra situationen. När det gäller trafiken mellan Uppsala och Stockholm har SJ ändrat om tidigare liggvagnar till 1 klass sittvagnar. fr.o.m. denna månad och senast i april 1981 kommer de ursprungliga vagnarna som har bättre komfort att successivt återinsättas. I takt med att SJ tillförs nya vagnar kommer vidare fler vagnar att sättas in på linjen. Den stora ökningen av antalet resenärer tillsammans med tekniska skador på vagnar och lok har medfört förseningar. En genomgripande undersökning av orsakerna håller just på att slutföras inom SJ. Med ledning av denna analys utarbetas ett åtgärdsprogram. Det beräknas vara klart i slutet av januari 1981. Jag anser att det är mycket angeläget att SJ:s service förbättras, och jag förutsätter att SJ nu vidtar åtgärder som ger resultat så snart som möjligt. Till Ove Karlsson vill jag slutligen säga att SJ satt in alla tillgängliga resurser under de stundande storhelgerna. Genom att antalet lämpliga resdagar före julhelgen är ganska stort bör resandet kunna spridas så, att praktiskt taget alla som vill resa får möjlighet till det. Tågtrafiken kommer att övervakas särskilt för att förseningarna skall kunna begränsas till minsta möjliga.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för ett raskt svar. I det snabba agerandet spårar man onekligen massmediernas kända framtoning av en handlingskraftig och viljestark person, alltid redo. Det är självfallet en interpellant tacksam för. Men när man tittar närmare på det materiella innehållet i svaret blir intrycket inte riktigt lika positivt. Det skulle jag vilja åskådliggöra genom att citera en mening i slutet på svaret: ”Jag anser att det är mycket angeläget att SJ:s service förbättras, och jag förutsätter att SJ nu vidtar åtgärder som ger resultat så snart som möjligt.” Jag tycker det är något platoniskt uttryckt, om jag får säga så. Vi vet alla att det, som jag ser det, i första hand är fråga om resurser som statsmakterna måste ställa till förfogande. Jag skall återkomma till det. Ove Karlsson, som har ställt frågan i ämnet, är tyvärr förhindrad att vara här i dag. Därför har han bett mig att också försöka beröra några av de frågeställningar han tagit upp. Det gör, herr talman, att jag kommer att ta en viss tid i anspråk vid pläderingen. Jag tänkte ge några exempel från den vardag som jag tyckte kommunikationsministern inte berörde särskilt mycket. Det var mer de stora talen som kom fram i interpellationssvaret. Det finns en vardag som resenärer upplever, och jag skall ge några exempel på det. Men först några allmänna kommentarer. Jag tycker det är värdefullt att kommunikationsministern så rakt och ärligt erkänner problemen. Det sägs nämligen i början av interpellationssvaret: ”Jag är väl medveten om att SJ i dag har betydande problem att ge god trafikstandard. Jag har emellertid vid flera tillfällen i kammaren klargjort att det enligt de ramar som riksdagen dragit upp är SJ självt som fattar beslut i trafikfrågor.” Av det kan jag först och främst förstå att kommunikationsministern är på det klara med problemen. Men det sägs väl också i svaret att det är tveksamt om man skall hålla på och fråga på det här sättet. Man borde egentligen vända sig till SJ, om jag har förstått vad som står mellan raderna. Jag skall säga kommunikationsministern att det har jag försökt göra ett antal gånger. Jag och många hundra uppsalabor med mig har vid många besvärliga tillfällen sökt nå kontakt med SJ direkt i de expeditionslokaler som finns. Men det är inte lätt för allmänheten att komma till tals i sammanhanget. Jag vill inte säga att personalen på de här expeditionerna på något sätt är ovänlig och avvisande, men det hänvisas naturligt nog alltid uppåt, och ända upp har jag inte lyckats komma -— till generaldirektören. Hans port har icke varit öppen. Då får en riksdagsledamot, som känner sig företräda bl.a. de här tågresenärerna, ta tillfället i akt och fråga kommunikationsministern. Därför får kommunikationsministern stå ut med ännu en SJ-debatt, och jag kan tänka mig att det blir flera. När man läser interpellationssvaret får man klart för sig att boven i dramat är SJ:s besvärliga situation. Men det är ytterst tågresenärernas besvärliga situation vi talar om. Det är konsumenterna det gäller. De nämns inte här, utan det talas om SJ:s problem. Det är klart att SJ i och för sig har problem, men det är konsumenterna, tågresenärerna, som ytterst drabbas, och då är det lågprissatsningen det är fråga om. — Kommunikationsministern konstaterar att det är en 30-procentig ökning som har, om man får stå på SJ:s sida ett ögonblick, drabbat SJ. Man kan uppleva det som att detta verkligen är något som kommit över SJ som en blixt från en klar himmel. Var det verkligen så mycket — 30 Z6?. Vad hade man kalkylerat med? Skulle det inte bli någon ökning? Hade man inte räknat med det? 30 är i och för sig ett betydande tal, men jag tror att både kommunikationsministern och jag har rest med SJ i ett tidigt 1970-tal och uppievt att det inte var så trångt på tågen. Det var många som konstaterade att det var fasligt gott om plats. 30 70 har ställt allt på huvudet tydligen. Det ger mig anledning att ställa ett par kompletterande frågor: Vilken volymökning hade SJ menat att man skulle klara med tillgängliga resurser? Vad fanns det för plan för att vagnmateriel och personal, liksom det som gäller säkerhet, skulle klara lågprissatsningen? Frågorna är så mycket mer angelägna att ställa som det även vid det tillfället var en moderat kommunikationsminister som hade ansvaret. Vi kände alla att lågprissatsningen var riktig. Jag tror att vi också kände att det inte var utan stolthet som ansvarig politiker meddelade denna satsning. Men nu vill man gärna peka på och krypa bakom den fula busen lågprissatsningen. Får man göra så? Får man gå ut och sälja en viktig vara på det här sättet och sedan säga: Det får ni väl förstå att det här inte kan gå — hur tror ni vi skall kunna klara att ha låga priser och samtidigt ha god service? Jag tycker detta är märkligt. Eftersom jag har litet kontakt med bl.a. detaljhandeln i det här landet tror jag mig veta att det är väldigt svårt att få förståelse från det hållet och från många andra servicenäringar som har vant sig vid att tillgodose konsumenten. Gör man ett utspel — lågprissatsningen var ju i hög grad det — måste man ta konsekvenserna och förstå vad det rör sig om. I samband med 1979 års trafikbeslut pekade man på de samhällsekonomiska bedömningar som skall göras. De samhällsekonomiska bedömningarna måste väl rimligen vara sådana att en 30 eller 40 eller 50-procentig ökning av persontrafiken är högst önskvärd i detta energiproblemens tidevarv. Mot bakgrund av att lågprissatsningen, som SJ själv gjorde, var ett sådant väldigt stort bekymmer kan man ställa sig litet undrande till hur framtiden egentligen kommer att te sig, eftersom ambitionen tycks vara att söka hämta in den stora obalans som man så har överraskats av. Vi skall väl ändå hoppas, herr kommunikationsminister, att de kollektiva trafikmedlen verkligen skall utvecklas i det här landet av en rad olika skäl och inte minst — jag upprepar det — mot bakgrund av 1979 års trafikbeslut. Det är förvånande, och i det sammanhanget vill jag ställa en konkret fråga, att man från borgerligt håll avvisar socialdemokatiska trafikansvarigas förslag och socialdemokratiska ledamöters förslag i denna kammare om att anslagen till SJ skall höjas. Det föreligger ett sådant förslag om en höjning på 100 milj.kr. innevarande budgetår för att SJ därmed skall få de resurser som nu onekligen saknas, inte bara i fråga om vagnmateriel utan även i fråga om säkerhetsmateriel och mycket annat. Man förvånar sig över att sådana förslag avvisas, för behoven är ju verkligen enorma. Det intrycket har jag och resenärer i allmänhet fått. Är inte detta en samhällsekonomiskt riktig satsning? Det måste det vara. Det vore värdefullt att få veta kommunikationsministerns syn på detta. Vore inte detta en klok investering i många olika avseenden? I anslutning härtill vill jag peka på en liten vinkling som jag har gjort i min interpellation men som statsrådet helt har passerat i sitt svar. Är det möjligen så att kommunikationsministern hyser ideologiska betänkligheter? Är det av ideologiska skäl som kommunikationsministern kanske tycker att det inte skall vara en så våldsam satsning som socialdemokraterna vill ha på den kollektiva trafiken och därmed på SJ? Jag har påstått i min interpellation, och det skulle vara intressant om kommunikationsministern ville ta upp den tankegången litet grand, att det kanske finns risk för att det kan verka en smula demoraliserande på dem som Nr 49 sköter statlig verksamhet i verk och annorstädes, att den politiskt främste företrädaren för en verksamhet —i det här fallet trafikpolitiken — ofta betonar hur litet intressant det är med offentlig verksamhet. Det intressanta är, sägs det att den blir så liten som möjligt. Man kan, beroende på från vilket håll Om vissa missförman ser det hela, befara — det gör jag — eller hoppas — det gör man om man ser hållanden i SJ:s det från motsatt håll — att förslag framläggs om att överföra lönsamma delar tågtrafik av SJ tilldens.k. fria företagsamheten. Det kanske kan ifrågasättas om dessa spörsmål hör hemma i den här diskussionen, som är så pass konkret, men jag tycker att de gör det just med hänsyn till vederbörande statsråds klart framtonade negativa syn på offentlig verksamhet. Efter dessa principiella utflykter tänker jag ta några exempel från den vardag som många resenärer och även SJ-personal kan uppleva. Jag tänker på dem som står och sitter i stundom olidlig väntan på att fraktas fram på ”hela folkets järnväg” under ganska miserabla betingelser. De som får ta emot all kritik är ju den personal som befinner sig på vagnsgolvet. Bara en liten kommentar, innan jag glömmer det, till några av uppgifterna i det interpellationssvar som kommunikationsministern har givit och där det sägs: ”SJ har ansträngt sig för att klara de många resenärerna.” Det är jag säker på att man verkligen gör, och jag tror att många andra upplever detsamma. Vidare sägs det: ”Äldre personvagnar underhålls sålunda för att kunna användas ytterligare ca fem år i stället för att dömas ut.” Det är en fråga som har anknytning till det som jag inledningsvis undrade över, nämligen vilken volymökning man egentligen hade förväntat sig med anledning av lågprissatsningen. Skall man av svaret utläsa att SJ hade räknat med att ställa av de här vagnarna? Det verkar så, eftersom denna prestation gjorts så sent. Men det tyder på att man verkligen ansträngt sig. I så fall är det ännu angelägnare att få klara besked när det gäller min inledande fråga. Såvitt jag förstår är vi snart nere på en nolltillväxt i anledning av lågprissatsningen. I interpellationssvaret sägs också följande: ”SJ har vidare beställt 150 personvagnar och 100 motorvagnar. Ett 30-tal personvagnar och ett 60-tal motorvagnar har redan levererats.” Den som rätt ofta trafikerar sträckan Uppsala-Stockholm ställer sig frågan om det möjligen är så att också SJ lever efter den maxim som kommunikationsministern har tillkännagivit — i varje fall gjorde han det på MUF-stämman — och som innebär följande: Om man stiftar en lag, så skall man se till att man tar bort en annan. När det gäller SJ — i varje fall trafiken mellan Uppsala och Stockholm — får man ett intryck av att en ny vagn ersätter två gamla. Är det möjligen det som SJ har tagit fasta på? Jag kan inte undandra mig att undra över det. Sedan säger kommunikationsministern för att ge tröst och framtidstro: ”Jag kommer i budgetpropositionen att gå in närmare på behovet av ytterligare anskaffning av bl.a. personvagnar.” Hur skall det tolkas? Skall det bli pengar i budgetpropositionen, eller skall vi så att säga få höra talas om 83 det? Det vore intressant att få reda på det. Av denna textmassa framgår ju icke om det är fråga om pengar eller om det är fråga om vagnar som man kommer att få höra talas om men som man icke kommer att få uppleva i verkligheten. Vidare sägs det: ”Man har vidare diskuterat möjligheterna av ytterligare leveranser av sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar.” Inte heller det verkar särskilt gripbart. Man har alltså diskuterat möjligheterna att här göra någonting, men vad blir det av sådana diskussioner? Blir det vagnar, eller skall man fortsätta diskussionerna? Det vore intressant att också få klarhet på den punkten. Att bara diskutera möjligheterna att göra någonting är inte särskilt gripbart om man inte kommer fram till ett beslut och framför allt inte om de materiella resurserna för ett förverkligande av det man diskuterat saknas. Så till några exempel. Det första exemplet ger min frågande vän Ove Karlsson, vilken som sagt är förhindrad att vara här i dag. Han har berättat följande: ”Lördagen den 29 november var tåg 682, som normalt skall gå från Stockholm kl. 8.28 mot Uppsala, Borlänge, Falun och Mora, ca 2 timmar och 50 minuter försenat från Stockholm. Enligt uppgift berodde förseningen på lokskada.” Det är ett besked som vi som trafikerar sträckan Uppsala-Stockholm praktiskt taget dagligen får. Ibland undrar man om SJ har tagit intryck av SAS, som hänvisar till dimma etc. ”Insättandet av nytt lok försenades först av att det inte fanns en enda reservförare på Hagalund, Sveriges största lokstation. Alltså fick den förare som skulle föra tåget först hämta nytt lok i Hagalund. När sedan koppling och provbromsning skulle ske, fick man vänta i 38 minuter på hjälp. Sedan upptäckte man att det var fel på värmeöverföringen från det nya loket till vagnarna.” Jag frågar kommunikationsministern: Är detta en rimlig ordning med tanke på att det är fråga om Sveriges största lokstation? Är det rimligt att man inte har en enda person som kan ge sig ut med det reservlok som i det här fallet var erforderligt? Om jag har förstått det hela rätt händer det ganska ofta när det gäller trafiken på sträckan Uppsala-Stockholm. Ove Karlsson skriver vidare: ”Under oktober och november var det nästan dagliga förseningar. Många förseningar för med sig att nattvilan för personalen kommer i kläm. De rådande förhållandena skapar hart när olidliga förhållanden för personalen, och konduktörerna är förtvivlade, för allmänhetens irritation går ut över dem. De fruktar helgtrafiken.” Hur ser kommunikationsministern på SJ-personalens situation? Det framgår inte heller av svaret, trots att jag har tagit upp frågan i min interpellation. Jag vet att deras situation är oerhört pressad. I detta land finns snart 100 000 arbetslösa människor, bland dem många ungdomar. Men vad gör SJ för att rekrytera personal på detta viktiga område? Låt mig så beröra det som ofta tycks vara restposten i SJ:s trafikverksamhet, nämligen den lokala förbindelsen Uppsala-Stockholm. Den sträckan tycks få det vagnmaterial som så att säga blir över. Innan jag kom fram till den här frågan tyckte jag dock att det var naturligt att beröra SJ:s situation i allmänhet. Flera tusen människor pendlar med tåg mellan Uppsala och Stockholm varje dag. Var och en av dem skulle säkert kunna berätta om ett oändligt antal upplevelser, där SJ mer eller mindre har misslyckats med att på ett någorlunda anständigt sätt tillgodose resenärernas önskemål. Ingen efterfrågar en excellent service av yppersta märke, utan bara en rimlig service. Men en sådan upplever de inte särskilt ofta, även om det sker stundtals. Det är viktigt att betänka att det här rör sig om flera tusen människor som nästan dagligen kommer för sent till sina jobb, och många kommer för sent hem för att kunna hämta sina barn på dagis. Likaså kommer många för sent hem till middag och umgänge. Arbetsdagen blir orimligt lång på grund av resor och framför allt väntan. Låt oss anta att det gäller 3 000 personer — det är en låg siffra — som varje dag råkar ut för en halvtimmes försening. Det motsvarar 1 500 arbetstimmar. Vad betyder inte det räknat i samhällsekonomiska termer? Jag tror det vore värdefullt att fundera över det någon gång. Resenärerna får alltså stå och vänta rakt upp och ner. I Uppsala finns ett stationshus som byggdes år 1866, men i rättvisans namn skall sägas att det byggdes ut år 1933. Vid den tidpunkten hade Uppsala stad ungefär 30 000 invånare, medan det i dag bor ca 150 000 människor i staden. De färdas med tåg i betydligt större utsträckning än man gjorde tidigare. Jag undrar om det i SJ:s planer finns något litet utrymme för att bjuda väntande människor på en sittplats i stället för att de skall behöva stå som packade sillar i tågen. Det vore också värt att få en synpunkt på. Många av resenärerna finner sig tålmodigt i de rådande förhållandena. Men vad som ofta upprör människor — jag har också pekat på det i min interpellation — är att det är så svårt att komma till tals med någon. Det sade jag också inledningsvis. Det är svårt att över huvud taget få besked av någon om vad det beror på att tågen inte går när de skall gå. När man står på stationen vid nio-tiden på kvällen i snöstorm, så skulle det kännas en smula värmande att åtminstone få reda på varför det tåg man väntar på inte kommer. Skulle inte statsrådet rakt upp och ner kunna säga att vi måste se till att SJ, även om man i övrigt inte har materiella resurser, ändå bjuder till på detta viktiga område? Kan man tänka sig att statsrådet tillsammans med SJ-ledningen ordnar rundabordskonferens? Det var ju en ständig rekommendation från den borgerliga oppositionen när landet, efter dåtida förhållanden, hade en lysande ekonomi. Inbjud till en rundabordskonferens, sade man, så att det blir ordning på ekonomin. Vi trodde aldrig riktigt på det där, men nog skulle jag kunna göra en liknande rekommendation: Bjud in till ett resonemang om de här frågorna, så att man får tillfälle att umgås litet med de konsumenter som är SJ:s kunder mer eller mindre dagligen! Jag skall garantera god uppslutning. Det är som sagt bristen på information som gör många människor väldigt bittra. Man känner sig ofta som ett kolli och upplever sin situation ii stort sett så här: Betala och var tyst! Skaffa dig biljett i första hand; sedan får du se vad det blir. Jag skall berätta en liten historia ur levande livet från i fredags. Det var ingen daglig pendlare som råkade ut den gången. 16-tåget från Stockholm i fredags gick — jag var med och jag tittade på klockan — kl. 16.26. Då var det absolut överfullt, och massor av människor stod i gångarna. I en vagn satt två damer i den åldersgrupp som snart får känna av regeringens nya basbeloppsberäkning, om kommunikationsministern då förstår var de skall placeras in. De samtalade ganska högt. Jag satt bakom mitt Aftonblad men kunde ändå inte undgå att höra vad de sade, och det var inga särskilt berömmande ord om SJ. En av damerna sade, innan de övergick till att tala om någonting annat: Det här blir nog sista gången jag tar SJ:s tjänster i anspråk. Jag vet inte om hon höll fast vid det när hon hade kommit i god ordning igen, men då kände hon det så. Så kom konduktören, som hade fått tränga sig fram bland de många människorna, och då ställde damerna sina frågor: — Vad beror den här förseningen på? frågade de. Vi har väntat så länge innan tåget gick. — Lokskada. — Jaha, det var besvärligt. Man förstår sig naturligen inte på hur SJ klarar lokskador, utan det böjer man sig för. — Men varför är det så väldigt trångt? — Det är så här trångt. — Men vi köpte förstaklassbiljetter, sade damerna, och det fanns ingen förstaklassvagn. — Nej, det är så ibland på den här linjen att det är ingen förstaklassvagn. — Det får vi väl acceptera då, sade damerna, men till saken hör att vi stod i kö en halvtimme för att köpa biljetter, och då köpte vi förstaklassbiljetter. Hur går det nu? Får vi tillbaka pengarna? — Ja, ni får restitution, svarade den vänlige SJ-tjänstemannen. — Jaså, kan vi få ut pengarna av konduktören? — Nej, men jag skriver på biljetten, så får damerna restitution. Då var man helt uppgiven: — Så då skall vi gå och ställa oss i kö en halvtimme igen för att få tillbaka de här kronorna? Man kan skratta åt sådant när man sitter ombonat och skönt här i riksdagen, men det är inte så roligt för människorna, även om de inte upplever just den här situationen, som kanske var litet unik. Har man månadsbiljett, som de flesta pendlare har, saknar man kanske inte så ofta förstaklassvagn, och det tycker jag väl inte är det värsta som kan drabba en människa heller, om jag skall vara ärlig. Men jag kan förstå att många undrar: Är det inte tid för en KO som tar itu med den statliga servicen i det här sammanhanget? Nu skulle jag vilja ställa en kanske litet mer personligt färgad fråga till kommunikationsministern: Skulle inte kommunikationsministern kunna tänka sig att ta en liten tur till Uppsala någon dag? Eftersom jag läser både kvällspressen och löpsedlarna från veckopressen skall jag skynda mig att tillägga: Ta inte bröllopsresan, för det kan sluta olyckligt, men det kan väl finnas något annat tillfälle. För att inte kommunikationsministern skall bli överraskad vill jag påpeka att det bestående intrycket nog inte blir detsamma som från inlandsbanan, att det är så mycket skog där. Men om kommunikationsministern väljer en frekvent tid, är jag alldeles säker på att han kommer att få konstatera att det är fasligt mycket folk, alldeles för mycket folk i förhållande till antalet sittplatser. Det kan alltså vara klokt att ta med sig statsrådstaburetten att sitta på; det är ett litet råd. Jag och tusentals andra, som gärna vill nyttja SJ:s tjänster, hoppas att det skall utgå klara och djärva besked från SJ:s ledning om rejäla satsningar, besked som gör att svenska folket verkligen kan känna att SJ är hela svenska folkets järnväg, en järnväg som fungerar till gagn för medborgare och folkhushåll, en järnväg där personalen kan känna trivsel i jobbet. Svaren på de här frågorna avvaktar jag nu med spänning. Och jag hoppas att kommunikationsministern förstår att jag inte på något sätt talar ensidigt i egen sak — som ledamot av kammaren har man kanske större rörlighet än många andra människor. Det är i stället framför allt för de många tusen — jag upprepar det — som åker dagligen på den nämnda bansträckan som jag talar.
Herr talman! Såvitt jag förstår råder det inga som helst begränsningar i tiden för interpellationsdebatter. Men om jag skulle gå in på allt det som herr Alsén tagit upp skulle de 19 frågeställare som kommer efter mig i debatten rimligtvis inte komma upp förrän någon gång efter midnatt, och då skulle riksdagens talarordning än mer förryckas. Detta och endast detta förhindrar mig att i detalj diskutera alla de i och för sig intressanta och spännande upplevelser som herr Alsén haft på bl.a. Uppsalabanan. Jag skall försöka att fatta mig något kortare. Först och främst är det litet grand en konstitutionell fråga, som jag har tagit upp vid flera tillfällen. Det är ju så att vi i Sverige har verk som är autonoma och en regering där varje spår av ministerstyre är det fulaste som kan tänkas och där konstitutionsutskottet med kraft ingriper mot varje sådant inslag. Jag har därför naturligtvis svårt att personligen gå in och dirigera lok, se till att lokskador repareras, se huruvida konduktörer har kontanter på sig eller inte osv. Det är sådana detaljer som enligt vår svenska konstitution knappast ens generaldirektören personligen skall syssla med. Men jag kan ha viss förståelse för att det är rimligt — att man här i riksdagen har möjlighet att diskutera också sådana här frågor. Och jag har sagt till riksdagsmän som frågat förut: Det kanske är dags att fundera över om vi skall ha en annan form av konstitution i det här landet, där statsråden på ett helt annat och mer aktivt sätt kan delta i verksledningar, som det är i våra kommunala församlingar, där de olika kommunalråden ofta är ordförande i sina resp. nämnder. Jag kan — för att ta det kort — hålla med om en del saker. Detta som drabbade Ove Karlsson på tåget i Borlänge är orimligt — så bör och får det inte gå till. Jag kan också hålla med om att den som klagar på information alltid har rätt. Informationen är nästan alltid för dålig. Man vet själv när man reser hur angeläget det är att åtminstone få höra vad det är som är orsaken till att det blivit en försening. Jag skall gärna ta på mig att i de löpande överläggningar som jag hela tiden har med SJ understryka vikten av att man försöker informera. Samtidigt är det klart att personalen är oerhört ansträngd, som herr Alsén säger. Och det kan då kanske vara förlåtligt om exempelvis konduktörerna inte alltid har kontanter på sig. Såvitt jag förstod gällde exemplet från Uppsalabanan två damer, två pensionärer som skulle drabbas av basbeloppssänkningen, som herr Alsén sade. Ändå var deras ekonomi så pass hygglig att de hade råd att åka första klass, och det kanske visar att det inte var så bort i tok. Men begär inte att konduktörerna alltid skall ha växelkassor på sig. Jag tyckte att den här konduktören gjorde ett mycket gott jobb — han förklarade och var vänlig. Jag tycker att han uppträdde på ett förtjänstfullt sätt. Sedan är det väl inte så hemskt farligt om man någon gång får gå ner till biljettkassan och hämta ut pengar. Men jag skall inte uppehålla mig mer vid de här detaljerna utan ta upp en del av de större frågor som det gäller. Regeringen har lagt fram en femårsplan, där SJ får 5 76 ökade resurser för investeringar. Man skall få det under en överblickbar period, och man har från SJ förklarat sig ganska nöjd med detta. Jag sade, när jag senast diskuterade SJ här i riksdagen, att socialdemokraterna säkert kommer att lägga på mer pengar. Då hade ni ännu inte lagt ert överbud, men som gammal politiker vet jag ju att socialdemokrater i opposition alltid — oavsett vad som föreslås — lägget överbud där man tror att det finns en politisk poäng. Därför visste jag att socialdemokraterna skulle göra det nu. Och ni hyfsade till en siffra på 100 miljoner. Ni kunde ju ha sagt 150 miljoner — det kostar ju ingenting — eller varför inte 200 miljoner. Varför kunde ni inte med kraft ha sagt att SJ behöver betydligt mer? Det är ju ändå bara en ren höftning. Till herr Alsén, som nu i 25 minuter tagit kammarens tid i anspråk, vill jag ställa frågan: Vad är det utöver regeringens plan som de här 100 miljonerna skall ge? Är det ett nytt stationshus i Uppsala? Det kostar mycket pengar. Att beloppet är en höftning är jag övertygad om. Herr Alsén har några minuter på sig att förbereda svaret på vad det är för något utöver regeringens förslag som man från socialdemokratiskt håll anser vara angeläget på det här området. Ni anser ju att mer pengar är angeläget på alla områden utom då det gäller besparingar, för de skall vara mindre — det gäller också på alla områden. Herr Alsén uppehöll sig vid lågprissatsningen och sade att den kom som en blixt från en klar himmel. Ja, det kan man nog säga. SJ hade räknat med en ökning av passagerarantalet med 8 26, men den blev 30 96. Det blev en i egentlig mening klar succé. Det är också riktigt att det är gott om plats. Särskilt för herr Alsén, som åkt första klass och ofta har åkt under veckodagarna, har det varit mycket gott om plats. Och det är fortfarande gott om plats på tågen vissa dagar. Tisdagar är den bästa dagen om man vill resa och ha gott om plats. Onsdag och torsdag är inte fullt så bra men ändå bra. Lördagen är den bästa om man väljer att åka under helger. Det här är ett av skälen till att jag föreslagit att man skulle kunna ha vissa röda avgångstider, precis som på flyget, för de tågen och då ha extra lågpris. SJ håller nu på att se på detta. Sedan vet herr Alsén, som i alla fall är ordförande i KF, att om man säljer exempelvis biobiljetter billigt kan biografsalongen plötsligt bli full. Och är den full finns det inte plats för några fler. Då kan man inte erbjuda någon service alls. Men det skall man egentligen inte beklaga utan anse vara värdefullt för ett affärsföretag. Tyvärr blir emellertid servicen sämre då. Jag lovar att SJ sliter sitt hår för att försöka göra förbättringar på alla tänkbara sätt. Det är mycket annat som tillkommit. Lokskadorna är ingen tillfällighet. SJ har problem. Många lok får ställas av under vissa tider, och det är en bidragande orsak till svårigheterna. En annan är naturligtvis bensinprishöjningarna, som också bidragit till att så många väljer tåget. Jag får sedan hänvisa till budgetpropositionen. Jag har ingen anledning att idag redogöra för den, och det är inte heller slutförhandlat. Men det kommer i sinom tid uppgift om hur vi från regeringen ungefärligen ser på SJ:s investeringar. Dock vill jag säga att enligt riksdagens beslut är det SJ som avgör. Man anger i princip bara ramar från riksdagens och regeringens sida. Men det är, som jag sade, en konstitutionell fråga. Sedan vill jag slutligen bara säga till herr Alsén: Jag hoppade mycket riktigt i mitt interpellationssvar över den s.k. vinkling som herr Alsén hade i sin interpellation. Den gällde ungefär att jag av ideologiska skäl skulle se negativt på offentlig verksamhet. Jag gjorde det därför att jag tyckte att det var ett lågvattenmärke i interpellationen från herr Alsén, som jag, sedan min tid i riksidrottsstyrelsen, känner som en person som hade litet större respekt för hur politik bör bedrivas. Men jag skall uppehålla mig någon sekund vid detta. Jag tror att det här är exakt den typ av inlägg i debatten som gör att vi politiker får så dåligt rykte. Jag tror att de flesta människor tycker att den mesta gyttjan stänker tillbaka på herr Alsén. Men litet gyttja kommer naturligtvis på mig också och framför allt på vår yrkeskår, om jag får kalla den så. Jag inbillar mig inte för en sekund att herr Alsén i något enda av sina inlägg, med sina uppfattningar eller åsikter, vill göra det sämre för människor. Det gör jag inte — det är under min värdighet. Jag trodde, herr Alsén, att det var ett tillfälligt misstag att i interpellationen skriva att jag under hand skulle säga till SJ-ledningen ungefär detta: Se till att det fungerar dåligt, se till att tågen kommer för sent, se till att folk får stå och se framför allt till att förstaklassresenärerna till Uppsala får stå, för de är inte några verkliga opinionsbildare — så att den offentliga verksamheten bedrivs dåligt. Om herr Alsén tror att vi fungerar så när vi sätts att ansvara för någonting som är viktigt för många miljoner människor, är icke herr Alsén den gentleman jag trodde mig känna i Sveriges riksidrottsstyrelse.
Herr talman! Jag kan gärna börja på den höga nivå som statsrådet slutade sitt inlägg.

; Har jag fel på den punkten, så att herr Adelsohn tycker tvärtom, är jag verkligen glad. Och då möter jag alltjämt här i kammaren den gentleman — om jag får returnera vänligheten och artigheten — som jag mötte i riksidrottsstyrelsen. Det skulle glädja både mig och svenska folket om det vore så. Men som jag och många andra med mig har uppfattat det är kommunikationsministern en god företrädare för det parti som gör allt för att tala om att vi skall se till att få så litet offentlig verksamhet som möjligt. Då drar jag den slutsatsen — ”kan inte frigöra mig från misstanken”, står det i interpellationen — att det kan få besvärande inverkan på dem som arbetar i offentlig verksamhet om man känner att den högste ansvarige inte tycker att det är så förfärligt viktigt med offentlig verksamhet. Det var det jag sade. Som enskild politiker och företrädare för sitt parti har herr Adelsohn både rätt och skyldighet att plädera för det. Men i sin egenskap av statsråd och ansvarig för så vitala delar av den statliga verksamheten har herr Adelsohn, tror jag, anledning att fundera över detta. På SJ sliter man sitt hår, sade herr Adelsohn. Det tror jag säkert att man gör på många håll. Jag får väl då — för att föra ned debatten på den nivå där jag enligt herr Adelsohn dväljs — hoppas att man har mera hår än både jag och herr Adelsohn har. Jag tror att det är mera som skall till för att man skall komma till rätta med de här problemen. Jag fick nu klart besked — och det tycker jag var värdefullt; det är första gången jag sett den uppgiften — att man räknade med en 8-procentig ökning om man satsade på lågprisalternativet. Här står jag nu med facit i handen, och det är väldigt lätt, kan herr Adelsohn säga — och det säger jag också själv — att i efterhand säga att den målsättningen var mycket lågt satt. Att man hade en så pessimistisk syn på behovet av en förbättrad, mer tillgänglig, prismässigt bättre anpassad kollektivtrafik förklarar det mesta. Det är beklagligt att så var fallet. Det finns mycket att hämta in på det här området, många eftersatta behov som skall tillgodoses. Det är vad socialdemokraterna har visat på i sin motion. Herr Adelsohn sade att jag förde debatten på en låg nivå. Jag tyckte kanske inte att nivån var särskilt hög när herr Adelsohn påstod att socialdemokraterna bara slänger fram överbud: Får de reda på vad regeringen tänkt sig lägger de sig bekvämt en bit ovanför, och så är saken klar. Så enkelt är det inte. Det är beklagligt om herr Adelsohn inte ens har tagit del av innehållet i den socialdemokratiska motionen. Det finns många värdefulla och tänkvärda förslag i den. Men jag hoppas att herr Adelsohns medarbetare i departementet, hans partivänner och andra i de organ i riksdagen som har ansvar för de här frågorna, tar litet mera sakligt intryck av förslagen. De visar faktiskt vägen till ett bättre fungerande SJ, och det är ju det vi är ute efter båda två i detta sammanhang. Herr Adelsohn talade om att jag hade använt alldeles för lång tid. Men det Nr 49 är, som jag sade, inte så ofta man får tillfälle att tala med någon som har ansvar för SJ. Nu talade herr Adelsohn om för mig att han egentligen inte heller hade ansvaret, i varje fall inte möjligheter att diskutera de här frågorna. De problem som jag tog upp — vardagsmänniskans, trafikantens Om vissa missförproblem — skulle inte ens generaldirektören syssla med. Jag kan lugna herr — hållanden i SJ:s Adelsohn med att han nog inte heller gör det i så stor utsträckning. Vi har tågtrafik försökt att få resonera om det. Många gånger är det konduktörerna som får göra det, och de gör verkligen ett mycket bra jobb. De är ofta goda företrädare för offentlig verksamhet. Men när den fungerar så illa som jag exemplifierat — jag skulle kunna anföra många andra exempel — är det inget lätt jobb de har. Jag menade inte att konduktörerna skulle ha växelpengar med sig för att lämna tillbaka till damerna — jag ville bara berätta hur det kan te sig för människorna i vardagen i dessa sammanhang. De har att bilda sig en uppfattning om offentlig verksamhet med utgångspunkt i sina upplevelser av hur bl.a. SJ fungerar — det var det jag pekade på. Sedan tycker jag inte att man skall göra den där värderingen, att om folk kostar på sig att åka första klass så kan de kosta på sig både det ena och det andra. Det finns människor som värdesätter att få åka bekvämt och spara några kronor genom att avstå från något annat. Därmed har jag inte sagt att det är i första hand förstaklasspassagerarnas behov som skall tillgodoses. Men har man köpt biljett till första klass, tycker jag att man också skall få åka första klass. Det vore intressant om herr Adelsohn ändå ville svara på min lilla personliga fråga.

Herr talman! Jag ordnar gärna sammanträffanden. Finns det önskemål om ett sammanträffande, skall jag gärna ställa upp. Det kan vara nog så klokt att ha en rundabordskonferens där vi kan försöka samla alla goda tankar — det är bara bra. Det kanske också kunde vara bra att sammanföra SJ-ledningen med en del konsumenter som kan tala om hur man på fältet ser på situationen. Är konsumenterna dessutom riksdagsmän, är förutsättningarna stora att det kan bli ett givande utbyte. Risken att det inte i rikt mått skulle framföras åsikter till SJ-ledningen vore då mycket liten. Visst skall vi tala om dessa frågor. Jag sade tidigare att det är litet besvärligt att man i statsförvaltningen inte har de möjligheter man faktiskt har inom en kommunal förvaltning. När en fråga ställs till exempelvis ett borgarråd i Stockholm, har denne möjlighet att direkt såsom ordförande i verksstyrelsen gå in och tillse att någonting blir gjort. Den möjligheten har man inte inom statsförvaltningen, och därför kommer man på mellanhand. Jag håller med Hans Alsén om att det inte är så lyckat och att vi borde försöka finna någon annan form. Jag är dock alldeles för ung och ny för att ha någon synpunkt, dd men herr Alsén kan kanske, som gammal parlamentariker, hjälpa mig. SJ hade upprättat en prognos på 8 20. Det var alltså inte i och för sig fråga om en målsättning. Att prognosen vida har överträffats är bara positivt, och vi får nu försöka att gemensamt se efter vad vi kan göra åt de problem som har uppstått. Jag vill inte citera vad kommunikationsdepartementets tjänstemän säger om den socialdemokratiska motionen i anslutning till besparingspropositionen. Det skulle nämligen kunna innebära att jag kanske säger mer än vad dessa tjänstemän vill stå för. Men jag kan ta deras ord i egen mun och säga att det är det mest ohederliga dokument de har läst. Det är intressant att höra. Det vore en överdrift om jag sade att det är det mest ohederliga dokument som jag har läst, för jag har läst betydligt värre. Men socialdemokraterna vill i motionen både äta kakan och behålla den. Dels skall vi ta samhällsekonomiska hänsyn, dels skall vi följa 1979 års trafikpolitiska beslut. SJ skall också göra en hel del investeringar som inte rimligtvis kan vara räntabla, men trots det skall SJ inte gå med förlust. Det går inte riktigt ihop. Folk får gärna åka första klass även för mig. Jag kan bara citera en partikollega till herr Alsén, nämligen statsministern i Danmark, som om den danska politiken sade följande: Vi åker mot avgrunden, men vi gör det i första klass. Det kan tydligen gälla även för Uppsalapendeln. Jag vill avsluta med att be herr Alsén redovisa ett enda ställe där jag har uttalat mig med förakt om offentlig verksamhet. Jag har nämligen aldrig gjort det. Jag känner inte förakt inför den offentliga verksamheten. Men herr Alsén borde ju kunna ta fram ett enda citat ur den flora som enligt honom finns av föraktfulla uttalanden från mig. Till moderata samlingspartiets ungdomsförbund i Göteborg sade jag inte alls att vi skall ha så litet som möjligt av offentlig verksamhet. Visst skall vi ha offentlig verksamhet, men den skall vara så effektiv som möjligt. Däremot sade jag att vi skall ha så få utredningar som möjligt och att vi skall se till att de som arbetar blir klara. Jag sade dessutom att vi skall införa så få nya lagar som möjligt — och det står jag för. Men detta att jag skulle känna förakt för den offentliga verksamheten känner jag inte till — det är gripet ur luften. Till slut vill jag — om jag var otrevlig mot socialdemokraterna — citera en annan tjänsteman, som arbetade på finansavdelningen i Stockholm. Han berättade för mig att finansavdelningen var mycket oroad när de borgerliga 1976 övertog majoriteten i Stockholms stadshus. Anledningen var alla de överbud som enligt finansavdelningen fanns från den borgerliga sidan mot tidigare socialdemokratiska budgetar. Denne gamle tjänsteman lugnade de övriga på finansavdelningen med följande ord: Var inte så oroliga, för nu kommer sakligheten att byta sida.
Herr talman! Så långt vill inte jag gå, när jag nu får ordet efter kommunikationsministern. Men jag vill ändå försöka stanna kvar i den mer konkreta form diskussionen nu fick. Jag vill i första hand ta fasta på att kommunikationsministern, som han sade, gärna sammanträder och att han är beredd att ställa upp på ett resonemang kring dessa frågor. Även riksdagsmän var tydligen välkomna, trots risken för att de tar tid i anspråk och breder ut sig. Men det kan bero på att man känner att man har ett angeläget ärende och att man talar för många, som normalt inte har någon röst i detta sammanhang eller någon som lyssnar. Jag kan dela kommunikationsministerns uppfattning om de konstitutionella problem som inte gör det möjligt att agera i de roller vi båda har kreerat, nämligen som kommunalråd — om man nu får kalla en ledande politiker i Stockholm för kommunalråd. Visst var det lättare att handskas med de här frågorna då. Jag tror vi skall vara försiktiga så vi inte snubblar in på ministerstyre, för det kanske är en främmande form. Men någonstans däremellan måste det finnas någonting som gör det möjligt att också i riksdagen få resonera litet mer konkret om sådana här frågor. Jag tycker att kommunikationsministern har gått en bit på vägen i det sammanhanget, och det sätter jag värde på. Man kan skymta, inte bara i texten i interpellationssvaret utan också av det kommunikationsministern säger, att den budget som kommer från hans departement i januari skall innehålla någonting som man verkligen kan ta på när det gäller SJ:s möjligheter att tillföra resurser och förbättra för de resande — konsumenterna, om man så vill. Då blir det självfallet ett mycket hederligt dokument. Statsrådet var ju ”vänlig nog” att kalla socialdemokraternas förslag på det här området för ett ohederligt dokument. Jag skall inte försöka betygsätta eller säga var kommunikationsministern hamnar på den politiska skalan vertikalt sett, om det är uppe eller nere, men jag tror många har en ganska bestämd uppfattning om var han hamnar. Jag tror inte någon från oppositionen har någon annan strävan än att anvisa vägar till ett bättre sakernas tillstånd. Detta har nu klargjorts och kommer att stå i kammarens protokoll, som är en offentlig handling, så massmedia kan inte på något sätt handskas ovarsamt med vad vi säger. De kommer ju inte in i sammanhanget på det sättet. Det skall vara en offentlig verksamhet som är effektiv, säger kommunikationsministern. Och alla är väl överens om att det som görs skall vara effektivt, det är ingen som ifrågasätter det. Det är bl.a. det vi redovisar i den socialdemokratiska motionen. SJ skall vara effektivt. Man uppnår inte alltid effektivitet, men stundom gör man det genom att banta, dra ner resurser. Effektivitet i sådana här sammanhang kräver dock att det tillförs resurser. Om jag får skicka med en rekommendation inför den kommande budgetbehandlingen, så vill jag säga att effektiviteten kanske skulle öka i kanslihuset om man där försiktigt närmade sig det antal tjänster som fanns på den socialdemokratiska regeringens tid. Där har man verkligen gått upp i höjden. Jag vet inte om kommunikationsministern menar att det är att effektivisera statlig verksamhet om man ökar antalet tjänster med flera hundra i departementen. Är det möjligen så? Det är i så fall ett helt olyckligt sätt att skapa effektivitet på. Att satsa ordentligt på SJ tror jag däremot kan skapa ett effektivare SJ.
Herr talman! Jag lovar herr Alsén att på kommunikationsdepartementet förekommer ingen ökning. Tvärtom — antalet ledamöter i kommittéer skall minska. Antalet anställda tjänstemän på departementet skall minska. Vi skall bli precis så effektiva som herr Alsén vill.